Herr talman! Jag är väl medveten om att vi i statsverkspropositionen har litt. B 13 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, som herr Mattsson här antydde: bidrag till teater, bidrag till musik och dans, bidrag till konst och utställningsverksamhet, tidskriftsstöd och stöd för andra ändamål, t.ex. till FLYCO, till Föreningen Nordens institut för kurser och seminarier, Svenska barnbokesinstitutet, Filmcentrum och barnfilmskommittén. Men vad jag menar är att det behövs mera medel för en friare disposition. Det skulle ge större flexibilitet och möjlighet att snabbt tillgodose behov som kan skifta ganska fort. Jag tänker på fria grupper, på musikensembler, på teatergrupper, osv.

Det betyder att man skulle kunna ge anslag över budgeten, men man skulle också kunna tänka sig en sådan här möjlighet. Om det av konjunkturpolitiska skäl skulle vara fördelaktigt med en fondering, kunde man givetvis successivt bygga upp en fond i traditionell mening. Men som vi har antytt och som även herr Mattsson sade kan man tänka sig också en annan väg, den som vi har skisserat i motionen. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill säga till fru Mogård att jag nämnde ett antal grupper, för vilka det skulle bli mycket besvärligt om man bara skulle följa principen om ersättning för prestation och avveckla stipendiesystemet. Det vidhåller jag. Fru Mogård säger att det är ruskigt, och tidigare ville hon göra gällande att det var något av enfald över en uppfattning som inte stämde med hennes. Skall vi fortsätta med den vokabulären tycker jag det är ruskigt om man inte ägnar några tankar åt de grupper som jag här nämnt och som det säkerligen skulle bli mycket besvärligt för om man skulle följa ersättningsprincipen. Hur kan man säga att det skulle vara riktigt och rättvist att vi här i riksdagen bestämmer oss för ersättningsprincipen och sedan komma och tala om att bereda kulturarbetarna möjlighet till förhandlingar? Det är såvitt jag förstår den naturligaste sak i världen att man har en överläggning med dem dessförinnan så att man vet deras uppfattning, deras inställning. Den vet ju ändå bäst var skon klämmer som har den på.
Herr talman! Jag har ju en viss svaghet för värdeomdömen, men jag tycker kanske att herr Mattsson kan göra mig den tjänsten att han hör efter vad värdeomdömena gäller — jag sade faktiskt inte att herr Mattsson var ruskig och enfaldig. Det råder inget tvivel om att det skulle bli besvärligt för vissa grupper om man gick fullkomligt benhårt efter en princip. Det gäller på alla områden i det här samhället. Vi följer alltså principen om ersättning för utfört arbete när det gäller andra yrkesgrupper här i samhället. Där finns det också människor som faller utanför systemet. Då ser vi naturligtvis till att hjälpa dem, men vi ruckar inte på principen. Herr Mattsson målade i sitt första anförande upp en skräckbild — i varje fall ser jag det så — av statliga kulturarbetare. Jag har svårt att fatta att man i och med att man får ersättning för sitt arbete skulle vara statligt anställd. Jag tror att många skulle reagera mot den beskrivningen. Jag hävdar fortfarande att — och på den punkten tycker jag inte att det kan råda några missförstånd — om riksdagen gör ett uttalande för en princip så innebär det inte att man genomför ett nytt system över en natt. Man uttalar sig därmed för en inriktning av arbetet efter en viss bestämd linje. Jag tycker att det är fel att vi nu vacklar som vi gör mellan ersättning och stöd. Jag vet att kulturskaparna själva tycker mycket illa om det. Vi kommer snart att få höra en kulturskapare vittna här. Jag vet inte vad han kommer att vittna om, men i varje fall har jag uppfattat debatten så, att kulturskaparna själva anser att de, liksom varje annan yrkesgrupp, är berättigade till att få ersättning för utfört arbete — inte stöd eller en klapp på huvudet.
Herr talman! Det har inte varit fråga om någon klapp på huvudet. Vad det här gäller är att man vill försöka bereda kulturskaparna möjligheter till en dräglig tillvaro. Det åstadkommer man enligt utskottets mening inte genom att avveckla stipendiesystemet.

Herr talman! Här kommer det vittnesmål som fru Mogård förutskickade. Jag vill med en gång säga att jag självfallet har en stark sympati för de ambitioner som demonstreras i de aktuella motionerna. Där sägs kloka saker, och att de kloka sakerna sagts många gånger tidigare gör dem naturligtvis inte mindre kloka. Jag är naturligtvis också ense med motionärerna om att konstnärerna skall få någon form av förhandlingsrätt när det gäller samhällets ersättning till konstnärerna för deras arbete. Jag har emellertid ändå funnit det riktigast att avvakta kulturrådets betänkande i denna fråga, trots att betänkandet om just dessa detaljer kanske kommer något senare än fru Mogård och herr Mattsson antar. Jag finner det helt enkelt inte riktigt lämpligt att riksdagen gör ett uttalande just nu. Jag vill påpeka att även ett så kortfattat yrkande som det som finns i reservationen av herr Nilsson i Agnäs, till vilken fru Mogård yrkat bifall, kan innehålla saker och ting som icke är genomtänkta. Där talas om ersättning. Det är klart att konstnärerna skall ha ersättning — inte stöd. Men vad skall ersättas? Man kan diskutera huruvida denna ersättning skall utgå för prestation eller för förbrukning. Prestation är utfört arbete, medan förbrukning är en annan sak — det finns verkligen en skillnad mellan innehållen i dessa ord. Ett kort exempel! I Danmark utgår biblioteksersättning som ersättning för prestation. Prestationen är att man skrivit en bok och att boken står i bokhyllan — det är för den saken som ersättning utgår. I Sverige har vi valt en annan linje — inte ersättning för prestation, utan ersättning för förbrukning. Ersättning utgår i den mån verket förbrukas, konsumeras — alltså lånas ut. Frågan om vi skall följa förbrukningslinjen eller prestationslinjen eller en kombination av dessa är ännu inte slutdiskuterad. Vi kan helt enkelt inte ta ställning till den frågan nu. Vad en kulturfond angår vill jag bara helt kortfattat säga, att jag inte tror att den skulle få de gynnsamma effekter som herr Källstad hoppas på. I framtiden kan vi kanske finna skäl att ordna en sådan där kulturfond. Men då skall vi ha litet mera gott om pengar än vi har just nu.
Herr talman! Jag fattade herr Sundmans inlägg så, att vi reservanter hade rätt. Det var bara inte rätt just nu, utan det var riktigast att avvakta kulturrådets förslag. En väldig massa problem kunde tänkas uppstå. Det var väl ungefär vad jag hade sagt, frånsett att man skulle avvakta. Så tar herr Sundman upp den intressanta frågan: Vad skall ersättas, prestationen eller förbrukningen? Nu tycker jag det är litet lustigt, för han är ju ense med mig om att förhandlingsrätt är bra. Måste man inte då veta om man förhandlar om ersättning för prestation eller för förbrukning? När skall vi kunna börja diskutera den kärnfrågan? Vi måste ju faktiskt först vara eniga om en princip. Är vi eniga om att vi skall försöka arbeta efter principen ersättning, får vi i nästa steg diskutera frågan: Skall vi ersätta prestationen eller förbrukningen? Men om vi inte ens har hunnit därhän att vi vet om vi skall ha ersättning eller stöd utan vacklar hit och dit och fram och tillbaka, vilket herr Sundman mycket väl vet att vi gör, då är det ingen mening med att ta upp den diskussionen.
Herr talman! Jag tror att denna fråga om det skall bli ersättning för förbrukning eller för prestation kommer att klarna i sinom tid. Jag anser det vara galet att nu bestämma, att ersättning skall utgå för just konstnärlig prestation.

Herr talman! Det är väl flera än herr Mattsson i Lane-Herrestad som har reagerat mot fru Mogårds tonläge i denna debatt. Redan i sitt första anförande framställer hon förhållandena närmast så, som om vi här i landet skulle vara något slags kulturbarbarer, som alltid har väldigt bråttom att skära ned kulturanslagen, när sanningen är att dessa anslag har flerdubblats under den senaste tioårsperioden. I den mån man har visat sparsamhet, har det en direkt relation till en sparsamhet över hela budgetfältet. Fru Mogård påstår att inställningen är dubbelbottnad och att man intar en vacklande hållning till kulturarbetarnas krav på hyggliga ekonomiska villkor. I själva verket finns det näppeligen någon demokrati, där staten i så hög grad som i Sverige har visat vilja att förbättra kulturarbetarnas villkor. Jag skulle vara intresserad av att höra vilken borgerligt styrd stat som därvidlag kan tjäna såsom föredöme för Sverige. Tvärtom ser kulturarbetarna i andra länder ofta med avund på vad deras kamrater har uppnått i Sverige. Sedan finns det en envis benägenhet hos fru Mogård att inte riktigt vilja förstå innebörden i sitt eget yrkande. Till en början påstår hon att det bara gäller principen om ersättning i stället för stöd. Det upprepar hon ett par gånger. Pressad av andra deltagare i debatten måste hon ju precisera sig och gå in på frågan om det gäller ersättning för konstnärlig prestation, som det heter i yrkandet, eller om man kan tänka sig alternativet ersättning för förbrukning. Men det finns ytterligare en oklarhet i hennes uttryckssätt när hon talar om ersättning för arbete och hänvisar till att alla andra grupper i samhället får ersättning för sitt arbete. Ja, tacka för det! Och vem har ett ögonblick velat bestrida att kulturarbetare, lika väl som alla andra producerande krafter i samhället, skall ha ersättning för det arbete som efterfrågas? Det vore verkligen att slå in öppna dörrar att påstå att något annat gäller i dag. Risken med en sådan formulering — att man liksom bara skulle satsa på ersättning för arbete eller ersättning för prestation — är att man då kan hamna i ett läge där samhället bjuder mindre än nu. Det är klart att samhället alltid måste betala kulturarbetarna för de tjänster som det indirekt beställer av dem. Därutöver är samhället i dag villigt att göra ytterligare ting, såsom att erbjuda stipendier, att överväga frågor om kulturarbetarnas trygghet mera allmänt och att granska problemet ur flera aspekter, men ersättning för arbetet i och för sig kan inte rimligen vara en debattfråga. Det förhåller sig också så, som herr Sundman redan har framhållit, att dessa frågor verkligen befinner sig under utredning. Det kan tilläggas att representanter för kulturarbetarna själva är engagerade i detta utredningsarbete.

Fru Mogård förvirrar ytterligare begreppen genom att i ett sammanhang tala om sin stora princip och i ett annat sammanhang ändå vidgå att ersättning visst kan behöva kompletteras med ett stöd. Ja, men om hon är så osäker på hur hon vill ha det, varför är hon då så ivrig att yrka bifall till sin reservation?

Det förhåller sig också så, att kulturrådet i sitt arbete har nära kontakt just med kommunala instanser, med kulturarbetare och andra som herr Källstad och hans partivänner önskar dra in i ledningen av den här tänkta fonden. Ytterligare kan det kanske noteras att herr Källstad fullt riktigt antyder en problematik som även fru Mogård kan ha intresse av när han talar om att samhället väl icke bara skall stödja professionella yrkesutövare på kulturområdet, utan även de icke professionella. Då uppstår onekligen den intressanta frågan, var professionalismen börjar och var den slutar. Är man professionell när man enbart lever på konstnärligt arbete, eller är man professionell när man huvudsakligen gör det? Är man professionell när man har skrivit ett visst antal böcker eller lyckats sälja ett visst antal tavlor, även om man samtidigt gör åtskilliga ting vid sidan av detta?

Herr talman! Värdeomdömen — jag! Nej, jag tycker att man skall lyssna på herr Björk i Göteborg, om man vill få exempel på en talare som verkligen kan avge en rask följd av värdeomdömen. Jag blir alltid så fruktansvärt nedstämd när jag lyssnar på herr Björk och — uppriktigt sagt — så trött, att jag har lust att resa mig upp och säga: OK, jag tar tillbaka alltsammans för herr Björk har naturligtvis rätt. Och ju mer magistral han blir, desto mera förkrossad blir naturligtvis jag. Jag litar på herr Björks internationella kunskaper och är övertygad om att Sverige är bäst i det här avseendet. Men det hindrar inte att jag ifrågasätter om vi därmed är färdiga, om vi inte kunde bli ännu bättre och behålla försprånget. Jag har inte känt mig särskilt pressad av de tidigare inläggen i den här debatten, men jag skall erkänna att jag blev pressad av herr Björk och skall faktiskt ge honom ett erkännande. Herr Björk har rätt. Jag har så engagerats av principmotsättningen mellan ersättning och stöd att jag faktiskt inte lade märke till att det stod ”för konstnärlig prestation”. Det hade jag vid det här laget glömt, och jag ber alltså så mycket om ursäkt för detta. Låt mig ändå uppehålla mig ett litet ögonblick till vid principen ersättning. Herr Björk säger: Det är väl riktigt att alla som gör en insats här i samhället skall ha ersättning för sitt arbete, dvs. det arbete som efterfrågas. Ja, vi har böcker i bibliotek och vi har konst på utställningar. Det är ett par av de saker som diskuteras, om det inte är prestationer som borde ersättas. Att de inte ersätts är inte en följd av att det arbetet inte efterfrågas utan en följd av en inställning som jag reagerar mycket starkt emot. Det är klart att också jag skulle kunna bidra till katalogen över svårigheter och stötestenar, men nu sköter ju andra debattörer den saken utomordentligt. Jag frågar mig i varje fall: Vari bottnar deras ivriga uppräkning av svårigheter? Jag har inte från någon hört ett helhjärtat instämmande i att det är väsentligt att man ger kulturskaparna ersättning i stället för stöd, att man märker denna motsättning. Man bara radar upp den ena svårigheten efter den andra. Jag kan inte acceptera detta. Jag kan inte acceptera att man fortsätter att vackla mellan ersättning och stöd, eftersom jag har träffat så många kulturskapare, som sitter och arbetar år ut och år in, gör en prestation, en prestation som allmänheten nyttiggör sig av men de får ändå inte stipendier. De får god kritik men inga stipendier. Detta tycker jag är fel. Trots herr Björks försök att uppfostra mig yrkar jag fortfarande bifall till reservationen 1.
Herr talman! Fru Mogård konstruerar en motsättning som inte finns i den här frågan — jag förstår inte hur fru Mogård kan tro att det gagnar saken. Det hela är egentligen väldigt enkelt: vi har alla samma mål men vi är en smula oense om metoden och hur vi skall tackla frågan. Det har blivit en litet olycklig skrivning i reservationsförslaget, och det kan inte tas helt enkelt.

Herr talman! Jag har begärt ordet delvis för att påpeka den besvärliga tidpunkt vid vilken en sakdebatt här skulle kunna äga rum. Det finns inte tillräckliga försäkringsfonder för att täcka kostnaderna för de skador som uppstår när olja flyter ut vid kollisioner m.m. Det är alla remissinstanser eniga om. Nu skall det just denna månad bli internationella förhandlingar om sluttexten i en konvention, och där är det risk att man enligt tidigare tankegångar får en fond som bara är på 30 miljoner dollar. Det räcker inte för de allra största supertankerskador som kan inträffa. Det har också många av remissinstanserna påpekat, t.ex. kungl. försäkringsinspektionen, Svenska försäkringsbolags riksförbund, handelskammaren i Göteborg som kommerskollegium har hört, samt i viss mån kommerskollegium självt. Utskottet är uppenbarligen också oroat med anledning av detta. Men både remissinstanser och utskott säger att när vi just denna månad över huvud taget har möjlighet att få beslut om en internationell fond är det bäst att säkra att en sådan kommer till stånd. Till det vill jag bara tillägga att därefter kan vi senare ta upp frågan igen om fondens storlek. Jag avser alltså inte att skapa någon debatt nu men har velat göra denna markering och ange den svåra, mycket speciella tidpunkten för en sakdebatt i kammaren just denna förhandlingsmånad. Om fonden inte blir tillräckligt stor, vilket jag fruktar, återkommer vi motionärer.

Herr talman! Under ett par riksdagar tidigare har folkpartiet hävdat att tiden är inne att söka nå en bättre helhetsbedömning av vår miljöpolitik. Vi har menat att det räcker inte med att genomlysa olika delområden inom miljövården utan man måste också åstadkomma en prioritering mellan önskvärda och ofta nödvändiga åtgärder. Lika viktigt är det att pröva om hittills använda metoder och medel visar sig ge de resultat som man hoppats och i det sammanhanget undersöka om andra och kanske bättre vägar finns att beträda. Vi har exempelvis från folkpartiets sida ansett att miljövårdsavgifter kan visa sig vara ett utmärkt komplement till lagstiftning, som hittills varit den svenska miljöpolitikens kungsväg. De här förslagen har vi tidigare inte fått något gehör för i det regerande partiet. Invändningarna har varit många. Det finns inte anledning att i dag repetera dem alla. De finns väl representerade och dokumenterade i riksdagens protokoll. I år har isen brutits och jordbruksministern har helt nyligen tillsatt en parlamentarisk utredning, vars direktiv i mycket koncentrerad sammanfattning finns med i det betänkande nr 65 från jordbruksutskottet som vi nu diskuterar. Var och en som jämför vår partimotions yrkande med utredningens arbetsuppgifter finner att överensstämmelsen är stor. Det betyder naturligtvis inte att vi från vårt håll anser oss hundraprocentigt tillgodosedda. Men huvudpunkterna i vårt utredningskrav är med i utredningens direktiv, och med det har vi varit tillfredsställda. Särskilt värdefullt anser vi det vara att det närmast dogmatiska motståndet mot att pröva avgifter som ett miljöpolitiskt medel nu är uppgivet. Självklart har naturvårdsverkets propåer i skilda sammanhang varit en bidragande orsak till att socialdemokraterna nu gått med på att utreda frågan. Vi har naturligtvis lika lite som någon annan menat att det här med miljövårdsavgifter är det allena saliggörande, men vi tror att rätt använda kan avgifterna utgöra ett instrument som ger ny dynamik i vår miljöpolitik. Det blir nu utredningens uppgift att pröva framkomstmöjligheterna. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än utskottets utan har med det här inlägget endast velat notera att ytterligare ett av de många förslag som folkpartiet förelagt riksdagen på miljöpolitikens område blivit realiserat.
Herr talman! Man blir självfallet litet förvånad över den deklaration som herr Wirtén nu gjort. Utskottet har varit enhälligt när det tagit ställning till dessa frågor man nu diskuterar. Herr Wirtén vill göra gällande — och det må vara hans sak — att socialdemokraterna skulle vara det parti som motsatt sig att kostnaderna för miljövården utreds. Herr Wirtén anför att jordbruksministern nu ändå till viss del har gått med på folkpartiets propåer i detta sammanhang, och herr Wirtén nämner därvid frågan om en miljövårdsavgift. Låt mig säga — och det var därför jag begärde ordet — att vi inte i utskottet har tagit ställning till frågan om en miljövårdsavgift. För min personliga del vill jag inte utesluta att det kan vara en väg att gå. Herr Wirtén får gärna tillskriva folkpartiet äran i detta sammanhang, men jag har velat peka på att man i utskottet har varit ense i den skrivning utskottet redovisar.
Herr talman! Ja, herr Persson i Skänninge, jag har inte i mitt inlägg sagt att socialdemokraterna vägrat att bestrida kostnaderna för miljövården. Det var en klar missuppfattning. Vad jag menar att socialdemokraterna hittills varit ovilliga att ens pröva är systemet med avgifter som ett komplement till lagstiftningen. Att jag på denna punkt har helt rätt kan var och en som går tillbaka till tidigare riksdagars protokoll förvissa sig om. Det har ständigt varit ett klart motstånd mot att, som jag sade, ens utreda denna fråga. Men nu har efter naturvårdsverkets propåer i ett par sammanhang även jordbruksministern funnit tiden vara mogen att just pröva miljövårdsavgifter som ett medel i miljöpolitiken, och jag tror att han därvidlag har intagit en riktig ståndpunkt. Jag menar inte att vare sig herr Persson eller utskottet har tagit ställning till hur miljövårdsavgifterna skall utformas och till vilken omfattning de skall få i fortsättningen. Vad som kommer att ske i den här utredningen är att vi nu får en genomlysning av deras användbarhet på ett viktigt samhällsområde. Det tror jag är riktigt och det är vad vi har försökt hävda under de två föregående riksdagarna och under den som nu pågår.
Herr talman! Jag kan bara säga till herr Wirtén, att inte behöver vi vandra så långt tillbaka i historien för att hitta det här uppslaget som nu herr Wirtén talar om. Jag vill minnas att det har kommit tämligen nyligen. Nu säger herr Wirtén att jordbruksministern har tagit ställning till en utredning, om inte miljövårdsavgifter skall kunna betala detta. Det är ingalunda på det sättet, herr Wirtén. Jordbruksministern har tillsatt en utredning som skall lägga fram förslag till hur man skall bestrida dessa kostnader. Han har icke tagit ställning till miljövårdsavgifterna.
Herr talman! Nej, herr Persson, jag tror att det fortfarande föreligger en missuppfattning om vad jag har anfört här. Jag har alltså icke ifrågasatt att vi skall finansiera miljövården på vanligt sätt. Vad jag hävdar är att vi skall pröva även denna möjlighet att använda oss av miljövårdsavgifter, och det är den ståndpunkten som nu även jordbruksminister Bengtsson har intagit.
Herr talman! Utskottet är enigt på denna punkt och har också anslutit sig till den uppfattningen att man skall pröva hur man skall täcka dessa kostnader. Låt mig gärna säga, herr Wirtén, att jag inte vill förmena folkpartiet att sätta en fjäder i hatten för den här frågan i den mån man kan göra det. Jag har tillåtit mig att säga en gång tidigare i debatten att jag tror att det är helt orimligt att påstå att just en viss grupp människor skulle ha ett visst bestämt intresse på detta område. I det utskott som sysslar med dessa frågor vågar jag påstå, herr Wirtén, att vi går in med precis samma intresse från alla håll. Jag vill bestämt göra det påståendet.
Herr talman! Jag har icke ifrågasatt någon annan grupps intresse för miljövården. Vad jag påpekat är att ett sedan länge drivet krav från folkpartiet i och med det som hänt på utredningssidan har villfarits.

Herr talman! För ganska länge sedan har det kommunistiska partiet tagit initiativ som sammanfaller till syftet med den motion som här är på dagordningen, nämligen att försöka få fram en långsiktig plan för energiförsörjningen i landet. Det är uppenbart att både nationalekonomiskt och kanske i ännu högre grad miljöpolitiskt har det kravet blivit allt aktuellare. När därför från en grupp centerpartister en motion remitterades till näringsutskottet med det syftet fann vi det vara naturligt att sluta upp kring denna, eftersom vi självfallet är medvetna om att den här problematiken väcker starkt intresse mycket långt utanför våra egna led. Vad som därefter inträffade var att representanter för motionärernas parti i utskottet anslöt sig till utskottsmajoriteten och att jag därför som den kommunistiska representanten står kvar som ensam reservant till förmån för motionens ursprungliga krav. Vad är då skillnaden mellan utskottsmajoritetens mening och motionens och i detta fall mina krav i reservationen? I utskottsmajoritetens skrivning krävs en parlamentarisk nämnd som skall handha frågan om den framtida energiförsörjningen och lösandet av frågorna i samband därmed. I motionen och i reservationen krävs en parlamentarisk utredning som skall lägga förslag i samma frågor. Vad är då detta? Är det bara en diskussion om påvens skägg? Nej, jag vill bestämt påstå att jag inte hade blandat mig i en sådan diskussion utan jag har blandat mig i den och vidhåller min reservation av det skälet att det ligger en viktig politisk differens i den skenbart lilla skillnaden. Jag tror också — vilket jag strax skall komma in på — att representanterna för motionärernas parti i viss mån låtit locka sig för en sämre lösning av denna fråga än vad som varit rimligt och nödvändigt. Det är ju trots allt — även om det inte ytligt kan verka så — en betydande skillnad på en statlig utredning och en parlamentarisk nämnd. En utredning har en bestämd auktoritet att tränga in i en problematik. Den har officiellt mandat att lägga fram förslag kring denna problematik, förslag som så småningom skall bearbetas i vederbörande departement och som dyker upp här i riksdagen som regeringspropositioner som riksdagen får debattera och ta ställning till. Det finns alltså en klar gång förutsatt här och en klart definierad auktoritet där besluten för framtiden i mycket hög grad kommer att avgöras av vad just utredningens arbete har resulterat i. En parlamentarisk nämnd som inrättas för en sådan här specialfråga blir så att säga ett organ som hängs på den övriga statsförvaltningen, som inte alls har samma självklara auktoritet och inte heller på samma naturliga och osökta sätt som en statlig utredning kan tillgodogöra sig den expertis som en sådan utredning på ett självklart sätt har till sitt förfogande. Det är stor risk att en sådan nämnd i synnerhet i den utformning som den fått och som jag närmare skall gå in på blir en relativt passiv och maktlös diskussionsklubb. Det är inte sagt att det nödvändigtvis går så illa, men risken för att nämnden liksom skjuts åt sidan på detta sätt är som jag ser det ganska uppenbar. Det råkar nämligen vara på det sättet att det redan finns — om jag inte tar fel — tre utredningar kring denna problematik men inte kring själva energipolitiken och de energipolitiska målsättningarna utan utredningar som huvudsakligen tar sikte på att från prognosmatematiska och andra tekniska synpunkter belysa vissa delar av denna problematik. Det är det utredningsmaterial som finns. Vad som i ett sådant läge har varit det naturliga och riktiga hade, som jag ser det, just varit att söka få en övergripande utredning till stånd vilken på basis delvis av dessa tidigare tekniska utredningars resultat men också på basis av helt självständiga och auktoritativa överväganden hade fått utarbeta och lägga fram förslag om energipolitiken i stort, som alltså de tidigare utredningarna inte tagit hänsyn till. En sådan ny statlig utredning hade blivit en sorts överutredning. Den hade blivit vad varje grupp som arbetar med energipolitiken borde vara, nämligen en grupp som har en större auktoritet än de mera begränsade utredningsgrupper som tidigare suttit. Den skulle så att säga svara för sammanfattningen, avslipningen och formulerandet av de politiska målsättningar för energipolitiken som hittills icke blivit formulerade. Som jag ser det är det en stor risk för att den parlamentariska nämnden kommer att missa just det som den statliga utredningen hade kunnat göra. Jag tror att dessa farhågor finner stöd i det sätt på vilket detta förslag om en parlamentarisk nämnd är presenterat bl.a. i utskottets betänkande. Det heter nämligen att denna parlamentariska nämnd skall arbeta i samråd med centrala driftledningen. Men det är alltså inte fastställt på något sätt att den parlamentariska nämnden skall vara överordnad den centrala driftsledningen. Den parlamentariska nämnden skall i stället så att säga hakas på som en sorts svans på de byråkratiska instanser som redan finns och som tydligen förutsätts vara minst jämbördiga med nämnden. Nämnden skulle då bli någon sorts diskussionsmässig rådgivare åt centrala driftledningen, föreställer jag mig. I varje fall säger mig den erfarenhet jag har av statsförvaltningen, att när man skapar en extra nämnd och hänger den på byråkratin, då är det inte för att nämnden skall ha något inflytande över byråkratin utan för att byråkratin till förmån för sina syften skall kunna sy upp ledamöterna i nämnden. : Just det förhållandet att det redan finns ett utredningsmaterial och att alltså detta inte kommer att matchas mot en övergripande utredning betyder att det finns en uppenbar risk att nämnden till skillnad från en övergripande utredning kommer att styras av det redan befintliga utredningsmaterialet. Härför finns det, som jag ser det, ett rätt flagrant bevis i de första styckena i utskottets betänkande. Jag tillåter mig att ta kammarens tid i anspråk med att läsa upp dem så att vi kan se vad de innehåller. ”Den snabba ökningen av energiförbrukningen i Sverige liksom i andra högt industrialiserade länder är en följd av och en förutsättning för en fortgående ekonomisk tillväxt. Främst gäller detta förbrukningen av elkraft. Den prognos över elkonsumtionen i Sverige under 1970-talet som centrala driftledningen lade fram våren 1970 visar på en årlig tillväxt av 8,1 Jo. Den kraftigaste ökningen — med ca 12 6 per år fram till år 1975 och därefter med 107 — uppvisar detaljförbrukningen, dvs. handel, jordbruk, enskild och offentlig service. För industrin beräknas konsumtionen öka med 6 96 per år och för samfärdseln med 2 Z per år.” Vad är detta, mina vänner? Jo, ingenting annat än en sorts auktoriserande av det utredningsmaterial som redan finns. Och vad sägs egentligen i denna formulering? Jo, att när den parlamentariska nämnden skall börja diskutera energipolitik skall det ske med utgångspunkt i prognoser som här är gjorda och alltså med en mycket bestämd inriktning på energipolitiken. Det skall inte göras någon förutsättningslös bedömning av densamma.

Det är just en sådan fråga som bl.a. en energipolitisk utredning skulle haft mandat att ställa och utreda och lägga fram förslag i. Som det nu är tycks det som om parlamentariska nämnden enligt utskottsbetänkandet skall acceptera de mekaniska prognoser för den ständigt ökande energiförbrukningen och för den ständiga övertron på tillväxttänkandet som ligger i första stycket i utskottsbetänkandet. Om vi ser på andra stycket finner vi en liknande företeelse. Det heter där: ”I motionen erinras om denna utveckling och om att den utbyggnad av elproduktionen som enligt prognosen bedöms nödvändig kommer att medföra en rad avvägningsproblem av såväl ekonomisk som miljömässig natur.” Vad säger man där? Jo, att man accepterar den tillväxt och utbyggnad som enligt de hittillsvarande utredningarna skall ske och att de energipolitiska överväganden och den avvägning mellan miljöintressen och ekonomiska intressen som skall göras under medverkan av denna parlamentariska nämnd skall ske utifrån det krav som är proklamerat till förmån för energiproduktionens tillväxt. Det skall alltså utgöra basen för diskussionen. Men denna bas för diskussionen är just det som man enligt min mening skall ifrågasätta och som en övergripande utredning med större auktoritet och vidare blick än de hittillsvarande utredningarna på energipolitikens område hade kunnat ifrågasätta. Herr talman! I den interna diskussionen i utskottet har framförts att det kan vara förenat med vissa nackdelar att ha en statlig utredning. Jag är beredd att acceptera det påståendet — det är naturligtvis i och för sig ingen idealisk lösning, och jag talar inte för den därför att den är en idealisk lösning. Jag är väl medveten om att i synnerhet miljövårdsintressena inte har förmånen att räkna vare sig det parlamentariska livet eller statsbyråkratin till sina högborgar. Men det har också framförts som en invändning mot en statlig utredning i jämförelse med en parlamentarisk nämnd att nämnden mera fortlöpande skulle kunna diskutera och göra sin mening gällande i energipolitiska frågor, medan däremot en statlig utredning skulle innebära viss risk för att frågan så att säga tystades ned och begravdes och inte togs upp igen förrän utredningen var färdig med sitt arbete. Jag har inte tyckt att den invändningen är relevant, även om jag är medveten om att tekniken att begrava saker och ting i utredningar tillhör de parlamentariska små finterna och konsterna. Man skall trots allt inte räkna med att en parlamentarisk nämnd i första omgången skall kunna uppträda med någon auktoritet, att den så att säga snabbt och fortlöpande skall kunna hålla någon sorts grepp om eller ha insyn i energipolitiken i stort. Om det är så att en statlig utredning tar en viss tid på sig att komma fram med material, göra specialundersökningar och få en bas för ett omdöme om energipolitiken, då måste det i minst lika hög grad gälla om en parlamentarisk nämnd. Den kan inte bara sätta sig ner utan att ha några utredningar, utan att ha några specialundersökningar eller något fackmaterial och tycka några auktoritativa saker om energipolitiken, Om den parlamentariska nämnden över huvud taget vill arbeta med någon effekt, måste den ju också anlita utredningsmaterial och utredningspersonal för att få de här frågorna belysta och måste alltså också vänta på utredningsresultat. I ett sådant fall hade det varit bättre att ge en statlig utredning — med all den auktoritet den kan få — detta uppdrag att lägga fram ett program för energipolitiken än att hänvisa den till en parlamentarisk nämnd med betydligt mindre auktoritet än en utredning och också med, kan man säga, tekniskt och administrativt sett en svårare uppgift när det gäller att få grepp om de här frågorna. Jag vill slutligen, för att ge en politisk synpunkt på det här, säga att med all respekt för det utomordentligt goda initiativ som här har tagits av ledamöter från centerpartiet tror jag att de i utskottet i viss mån har gått på vad jag brukar kalla en politisk stöt. De har låtit sig kapslas in till förmån för en lösning som enligt min mening innebär en betydligt ineffektivare satsning på de här energipolitiska problemens lösande än vad en statlig utredning — deras utsprungliga krav — skulle ha gett. Jag ser däri kanske spåren av en viss rädsla, som jag har funnit är ganska vanlig hos många centerpartister. De kommer ofta med goda förslag och synpunkter, inte minst i den här typen av frågor som har en miljöpolitisk anknytning, men när det sedan kommer till de politiska avgörandena drar de sig liksom litet grand för konsekvenserna av sina resonemang. Jag spårar däri en viss rädsla från centerpartiets sida för att gå till botten med den miljöförstöring och den misshushållning som har ett obestridligt samband med profithushållningen och vad man litet populärt skulle kunna kalla den tillväxtgalenskap och kommersialism som är dominerande i den samhällstyp som är rådande i det här landet. Jag tror att det är rädslan för att få denna kontroversiella infallsvinkel på ämnet som gör att i sådana här situationer, när det hade varit angeläget att driva en viss ståndpunkt, nöjer sig centerpartiet med en i viss mån halv lösning. Från kommunisternas sida har vi inte velat acceptera detta, som vi tycker är ett visst steg tillbaka. Därför ber jag att få yrka bifall till den kommunistiska reservationen.

Herr talman! Prognoserna beträffande den framtida energiförbrukningen görs upp av kraftproducenterna på basis av önskemålen hos deras kunder. Efterfrågan på energi beräknas öka med ungefär 8 procent per år. Med den tillväxtfilosofi som fortfarande dominerar vårt tänkande här i landet är det helt naturligt att kraftproducenterna vill åstadkomma så mycket kraft som möjligt. I och för sig vill de också bygga så miljövänligt som möjligt, men de anser det självklart att all kraft som tekniskt går att framställa och som det finns önskemål om skall man också ta fram. Den här utvecklingen kommer i konflikt med andra värden. Vi har en intensiv debatt i samhället när det gäller frågan om vad kraftverksutbyggnaden kostar i miljövärden. Jag behöver bara erinra om Vindelälven, Ritsem och Brofjorden. Ingen myndighet har emellertid till uppgift att ge oss underlag för en helhetsbedömning av kraftproduktionens konsekvenser ur miljösynpunkt eller regionalpolitisk och ekonomisk synpunkt. Därför blir debatten ibland något enkelspårig. Vi får aldrig ställas inför valet mellan fördelar och nackdelar med en utbyggnad och fördelar och nackdelar med att låta bli en utbyggnad. I motionen nr 1088 föreslår herrar Pettersson i Kvänum och Eriksson i Ulfsbyn nu att en utredning tillsätts med uppgift att utarbeta en plan för energiförsörjningen på längre sikt. Med anledning av den motionen har alltså utskottet ansett att en parlamentariskt sammansatt nämnd bör tillsättas för att i samråd med CDL och pågående utredningar utvärdera prognosverksamheten och föreslå avvägningar. Jörn Svensson har talat om för oss precis vad den här nämnden skulle göra. Jag har litet svårt att följa med och förstå hans synpunkter, för om jag har fattat rätt finns det ingen riktigt utvecklad praxis för vilka befogenheter den här typen av nämnder har. När utskottet behandlade denna fråga var vi från centerpartiets håll därför mycket noga med att ordentligt diskutera vad nämnden verkligen skulle kunna få för befogenheter. Den ena efter den andra av de befogenheter som Jörn Svensson nu har ansett att nämnden inte skulle få tog vi fram i utskottet och vi fick där gehör för att den tvärtom skulle få dessa. Jag har alltså tolkat utskottsmajoritetens skrivning på det sättet att man vill ge den nu föreslagna nämnden ungefär samma uppläggning och samma befogenheter som en vanlig utredning. Det skulle till att börja med innebära att nämnden skulle få de befogenheter som behövs för att ta fram de fakta på t.ex. miljösidan som krävs för att belysa avvägningsfrågorna. Vidare talade vi om, och fick fastlagt i utskottet, att nämnden inte själv skulle belastas med ansvaret att avgöra frågorna. I så fall skulle det, som Jörn Svensson sade, vara någon sorts gisslan som tog på sig det ansvaret. Tvärtom skulle nämnden föreslå avvägningarna — det står förresten också i utskottsbetänkandet. Vidare slog vi fast i utskottet att dessa förslag skulle remissbehandlas. Det skrattades när jag ställde den frågan, eftersom det ansågs fullkomligt naturligt att förslaget skulle remissbehandlas ungefär på samma sätt som när det gäller vanliga utredningar. På det sättet skulle man alltså få fram det underlag för en bred, saklig debatt som vi saknar. Vidare ansågs det fullständigt självklart att riksdagen skulle få ta ställning till de grundläggande riktlinjerna för energipolitiken. Både när det gäller en nämnd, där alltså praxis ännu inte är utbildad i vårt land, och när det gäller en utredning, där vi har en mycket fast praxis, är vi beroende av vår regering och de direktiv som regeringen ger till båda parter. Väljer regeringen att ge direktiv till en utredning och därvid inte tar med de frågor vi vill ha offentligt avvägda är det lika illa som om regeringen ger sådana svaga direktiv till en nämnd. Vi är fortfarande beroende av vår socialdemokratiska regering och det är dess uppgift att se till att frågan om nämndens befogenheter löses på ett sätt som är bra för hela folket. Jag kan också säga att fördelarna med en nämnd är att den är en permanent inrättning. En utredning skall ju rimligtvis bli färdig med sitt uppdrag så småningom och lämna förslag, varefter beslut skall fattas. Men i själva verket är det här en fråga som inte kan avgöras en gång för alla, och det bör vara en fördel att det finns en permanent inrättad nämnd som allteftersom — när den känner att det finns underlag för det — kan lämna fram delbetänkanden som får behandlas i vanlig ordning. Jag anser alltså att kraven i motionen är tillgodosedda genom tillsättandet av den här nämnden. Jag anser också att det är utomordentligt glädjande att vi i dag får fatta detta beslut, och jag ber att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 42.
Herr talman! Vad fru Hambraeus nu säger bekräftar i viss mån mina farhågor. Hon gör sig stor möda med att förklara att hon egentligen har en helt annan inställning i beslutsfrågan än jag har men att hon ändå vill precis detsamma — och det ju roligt. Men vad fru Hambraeus säger ger just anledning, tycker jag, till de här farhågorna, därför att här erkänner hon att det finns ingen praxis för hur någon sådan här nämnd skall fungera. Det inrättas alltså ett helt nytt statligt organ, hakat på statsbyråkratin, och det finns ingen praxis för hur det skall handla och agera. Det är bl.a. detta som är svagheten. När det gäller en utredning finns det en praxis — en utredning blir auktoritativ på ett annat sätt. Och det framgår inte på något sätt vem som skall vara överordnad i detta fall. Här står ingenting i utskottsbetänkandet om huruvida nämnden skall vara överordnad centrala driftledningen eller tvärtom. Det är ju en fråga som rimligtvis borde ha reglerats när det gäller ett nytt organ, innan man kan bedöma vad det skulle kunna uträtta, I utskottsbetänkandet står bara att den samlade bedömningen av energiproduktionens problem skall tas upp ”under medverkan av ett parlamentariskt sammansatt organ”. Ja, vad då för sorts medverkan? Hur stark eller hur svag skall den medverkan vara? Med hänsyn till hur nya organ brukar kunna hävda sig i en gammal och stabil auktoritativ statsförvaltning är jag rädd för att det blir en ganska ringa medverkan och att nämnden i själva verket kommer på sidan av dem som alltid kommer att anse sig så att säga representera det mer stabila och bestående elementet i statsförvaltningen.

Herr talman! Ehuru inte ledamot av näringsutskottet vill jag gärna i ett helt kort inlägg beröra vad jag anser vara en av kärnpunkterna i den fråga som kammaren nu har att ta ställning till. Jag skall inte gå in på en diskussion om distinktionen mellan parlamentarisk utredning och parlamentarisk nämnd, därför att sakfrågan i sig tycker jag är av så stor betydelse att den inte bör skjutas undan i det här sammanhanget. Jag skulle med all styrka vilja understryka vad som nämns i betänkandet från näringsutskottet om behovet av en starkare styrning än hittills av energiförsörjningen, bl.a. genom vad som kallas för en samordnad prognosoch utredningsverksamhet. Det är ju så, herr talman, att en rad omständigheter har gett oss en ny syn på energikonsumtionen i de industrialiserade höginkomstländerna. Det är glädjande snabbt som insikten har växt om för det första att praktiskt taget all energiproduktion har en negativ miljöeffekt, som måste förebyggas eller begränsas, och för det andra att på längre sikt — men inte särskilt lång sikt — blir det nödvändigt med en planmässig och kontrollerad ökning och därmed produktionsutbyggnad på det här området. Det är helt enkelt nödvändigt för att få till stånd en vettig hushållning med produktionsresurser som sannerligen inte är obegränsade, i varje fall fram till dess att vi kan utnyttja fusionskraften som energikälla. Som ett led i detta planmässiga och kontrollerade utnyttjande av våra energitillgångar ser jag också en väsentlig omständighet som inte har berörts i utskottsbetänkandet, nämligen en systematisk upplysningsverksamhet om det nödvändiga i att spara på energi. Det är otvivelaktigt så att ett stort mått av lättsinne har spritt sig när det gäller energiförbrukning; man har trott sig kunna slösa inte minst med elkraft så snart vi händelsevis inte har en sådan akut bristsituation som t.ex. var rådande våren 1970. Denna — som jag kallar det lättsinniga — syn på vår energiförbrukning tar sig bl.a. uttryck i de prognoser för fortsatt ökning av behoven på energiområdet som vi tid efter annan presenteras. Ett talande bevis för det är ju det som redan har omnämnts här i debatten, nämligen den bedömning som elproducenternas centrala driftledning, CDL, har gjort av elkonsumtionens utveckling under 1970-talet. Enligt den prognosen ökar elförbrukningen under denna tioårsperiod totalt sett med 110 procent. Därav bidrar industrin med 80 procent och samfärdseln med praktiskt taget ingenting men däremot hushåll och handel med 190 procent. Därunder kommer delområdet elvärme för uppvärmning av bostadshus med 570 procents ökning. Eluppvärmning av bostäder utgör alltså den förnämsta anledningen till ökningen av konsumtionen i gruppen hushåll, handel m.m. Enligt en uppgift i tidningsdebatten är det för närvarande 4 procent av landets elenergiförbrukning som går till uppvärmning av bostäder på elektrisk väg. År 1975 beräknas antalet bostäder med eluppvärmning uppgå till 500 000 och fram till 1980, alltså på en femårsperiod, kommer det antalet att fördubblas till 1 000 000 bostäder. Denna utveckling kritiseras, och såvitt jag förstår med rätta, av många kraftexperter. Det anses att det är en dyr metod energimässigt och samhällsekonomiskt. Enligt vissa beräkningar går det åt dubbelt så mycket olja till att producera elvärme genom kondenskraftverk som till att värma upp samma hus med oljebränning i en panna. Men inte desto mindre fortsätter propagandan för eluppvärmning. Det har sagts i debatten att eluppvärmningen är elproducenternas jämförelsevis största marknadsreserv, och som de affärsföretag elproducenterna är riktar de in sin aktivitet åt det hållet genom reklam och genom andra utslag av s.k. aktiv försäljning. Fru Hambraeus sade att CDL:s prognoser upprättas på basis av önskemål från elkunderna; jag vill hävda att elkonsumenternas önskemål är framskapade av denna aktiva försäljning som bedrivs av CDL. Denna utveckling, som kan åskådliggöras med en hel rad siffror av detta slag, är väl vad man har att räkna med när det är prognoser för den framtida utvecklingen av elkraftproducenterna själva som styr bedömning och planering på detta viktiga samhällsområde i brist på annan styrning. Just genom att lägga fram en prognos av det slag som CDL lade fram på våren 1970 styr man utvecklingen i en viss given riktning, oavsett om detta är önskvärt eller inte. Det har talats om att man här har en s.k. självuppfyllande profetia. Kanske klarar vi utbyggnaden av vår elförsörjning under 1970-talet enligt dessa prognossiffror, men vi måste allvarligt fråga oss hurudan vår situation kommer att vara på 1980 och 1990-talen. Jag anser därför att en annan typ av styrning än prognoser av CDL:s typ framstår som ofrånkomlig, alltså någonting som innebär en väl genomförd planering, styrning och kontroll av den samlade energikonsumtionen. Detta måste också inkludera en helt ny typ av marknadsföring, som med verkligt ansvar för en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga begränsade resurser inte propagerar fram ett slöseri och/eller ett oekonomiskt utnyttjande av alltmer knappa resurser genom s.k. aktiv försäljning. Tvärtom måste vi gå in för medvetna besparingsaktioner på energiområdet. Detta sker också numera i Förenta staterna, som har världsrekord i förbrukning av energi per invånare. I den debatt kring miljöproblemen som där förs med nyfrälsningens glöd och intensitet har man nu tvingat fram en ny inriktning av marknadsföringen hos östkustens kanske störste elproducent, Consolidated Edison, som försörjer hela New Yorkområdet med elektrisk kraft. Detta företag går nu systematiskt in för en propaganda för rationella besparingar av elenergi i stället för en ökad konsumtion, vilket man hoppas skall leda till minskad ökningstakt i elproduktionen. Min förhoppning är att den blivande — som vi hoppas — parlamentariska nämnden snabbt nog skall få också centrala driftledningen att sluta med all aktiv försäljning av elkraft. Herr talman! Det finns domedagsprofeter — och jag kanske har en viss benägenhet att räkna mig dit — som frågar sig om det är möjligt att undvika en världsomfattande energikris under de närmaste årtiondena. Det är vi i de rika länderna som är ansvariga för den våldsamma expansionen och den brandskattning av jordens energitillgångar som den våldsamma expansionen innebär. Det är vi som måste hålla igen på ökningstakten på energiområdet, om vi skall kunna klara de något mera långsiktiga, världsvida försörjningsproblemen på energiområdet. Detta måste enligt min mening ske bl.a. genom en väl underbyggd och väl avvägd upplysningsverksamhet om en rationell och ekonomisk energiförsörjning på olika områden och för olika ändamål. Självfallet måste det också ske bl.a. genom ökat stöd åt forskning kring energibesparande metoder, som enligt vad jag förstår pågår bl.a. på lokaluppvärmningsområdet. Därför är det tillfredsställande att det ansvariga utskottet nu föreslår en framflyttning av våra positioner på det här området inom samhällsapparaten genom tillsättande av ett organ som — det utgår jag från — kommer att få ett sådant mandat och en sådan ställning att det verkligen med auktoritet kontinuerligt kan bevaka planering och styrning av den kommande energiförsörjningen. Det kan vara inledningen till en ny tidsålder på energiförsörjningens område, en ny tidsålder som skulle kunna präglas av kunskap och ansvar, tekniskt och ekonomiskt, resursoch miljömässigt, kortsiktigt och inte minst på något längre sikt.

Herr talman! Det är ju bra att fru Thorsson talar för styrning. Det är bara det att frågan gäller: Styrning för vad och styrning på vilken basis? För att kunna svara på den frågan måste man ställa upp och besvara ytterligare en fråga, nämligen: Vem kommer att dominera styrningen? Vilken styrning kommer att vara effektivast?

För mig är svaret på den frågan ganska klar.
Herr talman! Jag har oerhört svårt att inse att om riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om en parlamentariskt sammansatt nämnd, som skall få de uppgifter som anges i näringsutskottets betänkande, den inte skulle få auktoritet över ett organ som centrala driftledningen, sammansatt av offentliga och privata kraftproducenter. Det är för mig en fullständig orimlighet att en parlamentarisk nämnd inte skulle vara ett auktoritativt organ som kommer att ha mandat att verkligen utöva den styrning som i utskottets betänkande med all rätt understryks som den väsentliga uppgiften för detta nya organ. Jag måste säga, herr talman, att jag i det avseendet har fullt förtroende för att det finns teckning för det som utskottets majoritet har samlat sig omkring i den här skrivningen.

Herr talman! Jag kan efter den debatt som förts fatta mig synnerligen kort och i stora delar bara understryka vad fru Thorsson har sagt. De båda utskottsrepresentanterna, herr Svensson i Malmö och fru Hambraeus, har ju också redogjort för sina ståndpunktstaganden. Det som har diskuterats här — framtidsutsikterna och vad som tidigare varit — har vi fått oss presenterat i den tjocka luntan Näringspolitiken — ny verksorganisation. Detta betänkande bygger i sin tur på energikommitténs rapport från 1967, Sveriges energiförsörjning 1955—1985. Jag skall inskränka mig till att citera vad vi har sagt i utskottsbetänkandet för att kammaren skall få en bild av vad vi anser om både den parlamentariska nämnden och inriktningen. Herr Svensson i Malmö började läsa upp en del av styckena i utskottsbetänkandet. Jag skall fortsätta där han slutade och läsa upp det som vi anser vara huvudutgångspunkten. Utskottet framhåller ”att förslag i syfte att få till stånd en starkare styrning av energiförsörjningen bl.a. genom inrättande av ett centralt organ för energiförsörjningsfrågor har lagts fram av energikommittén och kommerskollegieutredningen.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

Herr talman! Det förekommer otvivelaktigt en hel del missförstånd som det kan finnas anledning att lägga till rätta. När man påstår att CDL-prognoserna i hög grad styr förbrukningen vill jag ändå i sanningens namn säga, att hittills har icke vid något tillfälle CDL-prognoserna legat högre än den verkliga förbrukningen. Förbruk ningen har varje gång gått förbi centrala driftledningens prognoser. Man har vid flera tillfällen sagt att ökningen av elkonsumtionen inte kan fortsätta att vara så våldsam som hittills; konsumtionen kommer i stället att minska. Jag tror att det var 1964 som man drog ned prognoserna med ett par procent. Men det visade sig att utvecklingen under den tid man prognostiserat blev den rakt motsatta mot den man väntat sig. Om man alltså räknat med en minskning med 2 procent blev det i stället en ökning med 1 procent. Därför är det oriktigt att säga att CDL-prognoserna har styrt utvecklingen på detta område. Man kan naturligtvis också med fog kritisera att det gjorts reklam för eluppvärmning. Men den kritikens berättigande beror kanske i viss mån på att situationen blivit en helt annan än den man räknat med. De förändringar som skedde i fråga om produktionsmedlen pekade ändå tydligt mot att vi måste gå in för atomkraft som den dominerande nyskaparen på detta område. Man framhöll mycket enträget att atomenergin skulle bli mycket billig. Man menade dessutom att en under längre tid pågående servering av den elektriska effekten på ledningarna skulle göra det ännu billigare för konsumenten; kostnaden per serverad enhet skulle därigenom sjunka, och man skulle på den vägen kunna sänka priset. I det nuvarande utvecklingsskedet kan man lugnt konstatera att det blev inte alls så. Den som i dag vågar hysa förhoppningar om att atomkraften skall bli billig, måste räkna med en fullständigt orealistisk förräntning. De anläggningskostnader som i dag är förenade med uppförandet av ett atomkraftverk har stigit någonting så fantastiskt, att de ligger långt utöver motsvarande kostnader för andra produktionsmetoder. Samtidigt har man den bestämda uppfattningen att de som levererar verken ännu inte kommit i den situationen att de kan ta ut den verkliga kostnaden för verken. Striden om att skaffa sig referensverk och konkurrensen mellan olika företag har faktiskt medfört att ingen hittills kunnat ta betalt fullt ut. För närvarande kan vi väl säga att anläggningskostnaden för ett atomkraftverk ligger på 1 700 kronor per producerad kilowatt. Det har också hänt någonting annat. Vi har ute i landet fört en våldsam debatt angående miljön. Den har också kommit att påverka elproduktionen. Här finns faktiskt anledning att tänka om. Det framstår för mig som angeläget att vi får en nämnd som försöker få ett grepp om med vilka medel vi kan nå det bästa resultatet. För faktum är, vilket även fru Thorsson har varit inne på, att de produktionsmetoder som nu används vid ett kondenskraftverk, placerat ute vid våra kuster, inte utnyttjar oljans energiinnehåll till mer än 40 procent i allra lyckligaste fall. Resten av oljans energiinnehåll sköljer vi ut i havet för avkylning. Det finns en annan kombination, som av olika anledningar inte har byggts ut i våra städer i den omfattning den vore värd, nämligen mottryckskraftverket. Här skulle vi ha åtskilligt att vinna, om inte kommunerna varit så förfärligt fattiga och deras möjligheter att låna pengar varit så starkt begränsade. Mottryckskraftverket innebär ett energiskapande, som vi inte får förbise. Man har inte förbisett det i andra, som vi brukar kalla fattiga, länder, Där har man byggt ut mottryckskraft verken. Men vi har varit så hårt bundna av vårt tänkande på vattenkraftverk, att vi inte i tid har beaktat dessa metoder. I verkligheten kan ett mottryckskraftverk samtidigt förse en stad med såväl dess värme som dess elenergi. Där utnyttjar man oljans energiinnehåll till 90 procent i stället för kondenskraftverkets 40 procent. Vi skulle därmed också få en betydligt förbättrad miljösituation. Vid en gemensam försörjning av el och värme eldar vi upp olja till ett tal, som kan sättas till 100. Delar vi upp försörjningen och har försörjningen av el för sig och försörjningen av värme för sig, eldar vi upp olja till ett tal av 157. Därmed sprider vi också 57 procent mer svavel ut över landet än vi skulle behöva göra, om vi hade en gemensam försörjning utbyggd. Det finns ytterligare ett skäl till att rikta in tankarna på den gemensamma försörjningen av el och värme. Vi är i dag medveta om att det finns naturgas söder om oss, väster om oss och öster om oss. Naturgasen är det bränsle som är mest miljövänligt. Tillgång till naturgas samt eldning av våra värmeanläggningar och elproducerande anläggningar med naturgas skulle absolut ge oss den bästa effekten både miljömässigt och förmodligen även kostnadsmässigt. Det finns således åtskilligt att diskutera beträffande dessa problem. Även om en utredning tillsattes 1967, som för inte så länge sedan lämnade sitt betänkande, har utvecklingen gått så pass snabbt att den nämnd som nu skall tillsättas utan tvekan får ett verkligt stort verksamhetsfält. Jag har den uppfattningen att om en nämnd kallas nämnd eller utredning spelar inte så stor roll. Mera betydelsefullt är att denna nämnd eller utredning har tillräcklig kunnighet för att ta de initiativ man vill ha genomförda för att förbättra situationen i sin helhet. Jag vill samtidigt också säga med den utveckling som har pågått under senare år just i fråga om miljövården löper vi, ärade kammarledarmöter, mycket stor risk att emotse en elransonering igen 1974—1975. Åtskilliga av de projekt som tidigare har skisserats och som man kanske har suttit i utredningar i åratal för att få fram har genom en hastig aktion fått läggas på is. Vi har exempelvis Marviken. Man sökte med ljus och lykta för att i svensk natur hitta ett ställe, där man kunde lägga en tungvattenreaktor med tanke på den rädsla för strålningsrisker som man ändå visste fanns hos folket i bygderna, Man valde då Marviken och fick till slut klart för sig att den platsen kunde accepteras. Marviken misslyckades. Det kan vi inte göra mycket åt. Sedan ville man ändå utnyttja de turbiner som var byggda och i stället placera ett oljeeldat ångkraftverk i Marviken. Då kom den allmänna opinionen riktigt i gång och sade, att inte kan det tillåtas att man eldar upp olja här. Det tungvattenaggregat som man var beredd att lägga i Marviken, har man nu inte modet att lägga där, eftersom den allmänna opinionen vänder sig emot att man skall elda detta aggregat med olja, trots att klara direktiv har givits om hur svavlet i oljan skall begränsas fram till olika tidpunkter. Senast 1979 skall vi enligt naturvårdsverkets prognoser vara fullständigt befriade från att elda med olja med mer än 1 procent svavel. Vi drar oss ibland litet för långt ifrån verkligheten, när vi ställer våra propåer, och jag tror att vi får vara beredda på att en nämnd på detta område skulle ha åtskilligt nyttigt att ge samhället, om den fick den ställning som jag är övertygad om att en parlamentariskt sammansatt nämnd, vad den än kallas, äger förmågan att skaffa sig.
Herr talman! Om de övriga företrädarna för utskottsmajoriteten delar herr Henningssons uppfattning om auktoriteten i CDL:s prognoser, är jag rädd för att nämnden kommer ännu mera på undantag än vad jag befarade. Där är vi tydligen inte alls eniga. Av vad herr Haglund läste upp framgår mycket tydligt att saken är ännu mera komplicerad för nämndens del. Här talas inte bara om centrala driftledningen, som nämnden skall samarbeta med, utan dessutom om en prognoskommitté. Det skall alltså finnas tre organ: nämnden, CDL och prognoskommittén. Det heter om nämnden att den skall få medverka i arbetet och att den skall ha samråd som så att säga enda befogenhet; någon annan befogenhet anges inte i utskottsbetänkandet. Jag gissar att någon sådan hade angetts, om man hade velat ge nämnden verklig befogenhet. Hur den skall kunna hävda sig gentemot två etablerade fackorgan och utan samma etablerade karaktär och samma utredningsexpertis till sitt förfogande har jag ganska svårt att förstå. Där skulle en utredning som i auktoritet sattes över såväl prognoskommittén som CDL onekligen vara det bästa.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Henningssons inlägg, även om jag väl egentligen inte har någon anledning att argumentera mot vad han sade. Jag vill bara helt kort kommentera vad han inledningsvis sade när han hävdade att utvecklingen själv, dvs. konsumtionsökningen på området, visat att CDL:s prognoser inte hade haft den styrningseffekt som man på åtskilliga håll förmodat. Jag tycker nog att det faktum att utvecklingen går ännu snabbare än vad CDL:s prognoser skulle ha gett vid handen är ett uttryck för att prognoserna själva plus den aktiva försäljning som elproducenterna har bedrivit har haft just denna styrande effekt, som jag har allt skäl att misstänka. Jag hoppas att vi får ett annat organ, uppbyggt på ett helt annat sätt, som nu skall överta den utomordentligt viktiga roll som CDL här har spelat.

Herr talman! Den förändring som skett i vårt samhälle under de senaste 50, 60, kanske 70 åren, den industrialisering som har ägt rum, är utan tvivel i hög grad betingad av de rikliga tillgångar på vattenkraft som funnits i vårt land och som har gett oss möjligheter till en industrialise ring som gått mycket snabbt. Men vem kan säga på vilket sätt vi hade möjlighet att begränsa eller hålla tillbaka den? Det pågår inom industrin varje dag en strävan till rationalisering. Vad är en rationalisering inom industrin? Jo, man försöker ersätta manuellt arbete med motorer. Automatiseringen av styrande uppgifter medför en ökad förbrukning av elektricitet även på andra områden. Det finns väl ingen anledning förmoda att denna strävan till ytterligare rationalisering inom svensk industri skulle upphöra eller minska. Tvärtom är det väl en önskan att göra denna så fullständig som möjligt och att i största möjliga utsträckning öka den. Jag måste säga att det från den synpunkten är mycket svårt att hålla tillbaka den industriella utvecklingen, och i fråga om de behov som finns i samhället i övrigt vill väl ändå de människor som lever och verkar ha det så bekvämt som möjligt. Det finns knappast någonting som i så hög grad medverkar till den vanliga mänskliga bekvämligheten som just tillgången på elenergi. Vi behöver bara gå till oss själva i vårt eget hem och titta efter vilka utrustningsdetaljer vi försöker skapa omkring oss för att ha det så drägligt som möjligt. Därför tror jag inte att det finns så stora möjligheter att begränsa elproduktionen. Jag vill gärna hålla med fru Thorsson om att elproduktionen av i dag inte kan anses vara försvarbar att använda för permanent bostadsuppvärmning. Det är inte rätt att använda den på det sättet, när vi utan tvekan kan konstatera att vi i framtiden kommer att få ont om den. Jag vidhåller att när Vattenfall startade sin propaganda trodde man eltransporten av den nya elkraften därigenom skulle förbilligas. Man var förvissad om att den skulle bli billig, men nu börjar man bli medveten om att den inte blir så värst billig. Jag tror att det skulle vara en olycka om vi sätter oss i den situationen att vi i alltför hög grad får hålla energiskapandet tillbaka. Men vi måste göra allt vi kan för att minska de skador av produktionen som kan förekomma i miljön av just detta skapande. Där kan det utan tvekan finnas anledning till överväganden som är ganska långtgående.
Herr talman! Jag utgår från att kammarens ledamöter nu förstår utskottsmajoritetens ställningstagande. Det finns ju praktiskt taget ingenting mer att utreda på det här området, utan vad som återstår är den prognos som den parlamentariska nämnden skall göra och den samordningsverksamhet som skall bedrivas.
Herr talman! Herr Haglunds senaste yttrande var ganska häpnadsväckande. Vad som återstår är alls inte en begränsad teknisk uppgift och en prognosverksamhet, utan vad som återstår är målsättningsdiskussionen. Det är den stora energipolitiska debatten som återstår och alls inte någon putsning av tekniska detaljer. Det är just med hänsyn till vem som kommer att styra den statliga attityden i denna energipolitiska diskussion som jag tillåter mig att beteckna beslutet att gå över från ett i och för sig bra och riktigt motionsinitiativ till att ta detta steg tillbaka som en framgång för kraftproducenternas intressen i det här landet.
Herr talman! Jag måste än en gång för herr Svensson i Malmö läsa upp ur utskottets betänkande. På s. 2 står bl.a. ”Utförande av mål/medel-analyser och samhällsekonomiska bedömningar av energipolitiska åtgärder och energimarknadens funktionssätt.” Det är vad man skall behandla.

Herr talman! Jag vill helt hålla med herr Jörn Svensson när han säger att vad som behövs nu är ett underlag för målsättningsdiskussionen. Däremot tycker jag att han läser utskottets betänkande ganska egendomligt när han kan få det till att nämnden på något sätt bara skall ge råd åt centrala driftledningen. Det står faktiskt att nämnden har till uppgift att ”utvärdera prognosverksamheten och föreslå avvägningar”, visserligen i samråd med centrala driftledningen. Men det vore bra egendomligt om det inte skedde i samråd med dem som arbetar på det här området.
Herr talman! Det är ett faktum att ett av de viktigaste kännetecknen på ett högindustrialiserat samhälle med god levnadsstandard är en stor energiförbrukning per invånare. Därför är det helt rimligt att vi fram till nu ansett oss kunna driva ökningstakten på detta område på sätt som skett. Men vi befinner oss nu i en situation då vi måste ställa samman den våldsamma ökningstakt, som vi nu får förutsägelser om, med de beräkningar som görs om allt knappare resurser på tillgångssidan. Därför finns det inga delade meningar mellan herr Henningsson och mig om att vår industri måste fortsätta att använda elkraft för en allt längre driven rationalisering av sin produktionsprocess. Men vi är också eniga om att vända oss emot den otroliga tillväxten av den privata konsumtionen av elenergi, som bl.a. tar sig uttryck i eluppvärmda bostäder. Vi är överens om att den 570-procentiga ökningstakten under 1970-talet måste begränsas, liksom vi också är överens om att vi måste minska hela denna konsumtion av allehanda lyxföremål, som drivs med elkraft: Färg-TV, som drar minst dubbelt så mycket ström som en svart-vit TV, elektriska tandborstar, elektriska skoputsare och en massa andra sådana här föremål som allt sammanlagt ökar behovet av elektrisk kraft i den privata konsumtionen. Det är på detta område vi måste inrikta en besparingsaktion, som måste ge snabba resultat om det skall kunna bidra till en lösning av våra energiförsörjningsproblem.

Herr talman!

Det viktigaste är nu att vi i sak är eniga. Jag tror att det är av mindre betydelse vilken form man här kommer att välja. Det är ju alldeles klart att som motionärer är vi utomordentligt belåtna över den här breda uppslutningen, men för oss motionärer är inte motionsyrkandets krav om en parlamentarisk utredning någon hjärtesak. Vi förstår att utskottet noggrant har penetrerat denna fråga. Då en bred utskottsmajoritet kommit fram till att den lämpligaste formen är att tillsätta en parlamentarisk nämnd för att ta itu med denna viktiga fråga så ber jag, herr talman, att få ge till känna att jag kommer att biträda utskottets hemställan.

Herr talman! Som framgår av föreliggande betänkande har särskilt detta år frågor som berör de kroppsarbetandes villkor konkret tagits upp i olika sammanhang. Den unga generationen undviker vid sitt yrkesval kroppsarbetsyrken. Särskilt markant har denna utveckling varit på senare tid, när ungdom ur alla samhällsgrupper fått allt större möjligheter att välja utbildning. Enkäter i grundskolans avgångsklasser visar att endast ett fåtal avser att välja yrken med kroppsarbete. Utbildningsexplosionen på högskoleoch universitetsnivån är i och för sig uttryck för en glädjande och önskvärd ambition, men skapar problem när utbildningen inte svarar mot tillgängliga arbetstillfällen. De senaste uppgifterna om den minskade ansökningsfrekvensen vid universiteten tyder emellertid på att ungdomen tagit intryck av den kärva arbetsmarknaden på vissa områden för akademiker. Även om utbildningen i sig själv kan vara personligt utvecklande, upplevs den inte meningsfull om den inte leder till förväntad sysselsättning. Motionärerna, Thorbjörn Fälldin m.fl., anser i motionen 1110 att det på detta område finns en rad omständigheter, som bör undersökas och bedömas i ett sammanhang. Utskottet delar så till vida motionärernas synpunkter att det är nödvändigt med en grundlig prövning av en rad förhållanden som påverkar sociala värderingar och yrkesval. Man kan peka på gamla synder och värderingar som släpar efter och bildar det aktuella värderingsmönster som inte borde vara adekvat i dag. Ändå tror jag att dagens verklighet i allt väsentligt är grunden för den mycket medvetna och vakna ungdomens yrkesval. Det är allvarliga realiteter som är vägledande, och till dem hör även gängse, subjektiva värderingar, som inte sällan skapas genom påtagliga materiella förhållanden. Det finns skillnader och ojämlikheter i dagens arbetsliv som är uppenbara och oacceptabla. Från centern ser vi det som nödvändigt att samhället visar en klar viljeinriktning för att skapa förutsättningarna för bättre villkor och värdering av de kroppsarbetande yrkena. Det är naturligt och bra att intressegrupper och myndigheter är engagerade för detta. En redovisning härför finns i utskottsbetänkandet. Rekryteringen av arbetskraft till olika sektorer av vårt samhällsliv är emellertid inte en fråga som närmast angår den berörda näringssektorn. Det är en mycket viktig samhällsfråga. Om vi visste mer om orsakerna till snedvridningen av yrkesrekryteringen i vårt samhällsliv skulle vi sannolikt kunna eliminera många gamla fördomar och värderingar och lösa många frågor i jämlikhetspolitiken. Vi borde kunna fördela det materiella välståndet rättvisare utan att egentligen behöva tvista om vad som är rättvisa. Framför allt tror jag att vi skulle kunna skapa förutsättningar för bredast möjliga delaktighet i det icke direkt materiella välståndet, som i varje fall enligt min mening observeras och förmodligen också värderas med högre prioritet av den yngre generationen än av den äldre. Orsaken härtill kan till väsentlig del vara dels att fattigdomen inte är samma spöke som förr, dels att det nya industrisamhället uppenbarligen hotar människans såväl yttre som inre miljö. Detta berör individen i arbete och fritid så nära att såväl det fysiska som psykiska välbefinnandet starkt påverkas. Vi vet att många kroppsarbetare drabbas värst av detta. Det är därför naturligt att unga människor undviker sådana yrken. Förr hade ungdomen i de djupa leden små möjligheter till yrkesval. I dag upplever den att man har valmöjligheter. Det är vi väl alla glada för och måste slå vakt om. Det är väl en ganska allmän mening att vissa sociala villkor, som regleras i lagstiftning eller avtal, är orättvisa gentemot de flesta kroppsarbetarna, En utjämning är på gång men löper ännu sakta. Jag skall inte närmare gå in på detta fält, men låt mig bara nämna ett exempel. En av de mest iögonfallande orättvisorna är ju pensionsåldern, 67 år för de flesta kroppsarbetarna, medan den för flertalet övriga är 65 år. Arbetsmiljön spelar en avgörande roll för yrkesvalet. Mycket bör kunna göras för att förbättra den. Uppenbara hälsorisker förekommer och många kroppsarbetare upplever sin situation som farlig för hälsan och som otrivsam. Jag skall inte nu ta upp frågan om vem och vad som är orsaken till rådande förhållande. Det är bara att konstatera att det finns mycket att hämta in vad gäller en god arbetsmiljö. En förbättring är brådskande. Industrin och det s.k. näringslivet orkar emellertid inte ensamma klara denna uppgift så snart som önskvärt vore. Hela samhället måste därför vara delaktigt i denna process. Varför? Låt mig bara, herr talman, nämna ett motiv. Vårt näringsliv måste konkurrera med den övriga världens. På många håll har man lägre omkostnader för produktionen än vi. Även miljöfrågor är i betydande grad omkostnader. Vi kan inte tillräckligt snabbt lösa dessa frågor om produktionen i berörda industrisektorer — oavsett ägarstruktur — alltför isolerat skall bära kostnaden. Arbetstagarnas inflytande på sin arbetssituation, det som ofta kallas företagsdemokrati, är en annan viktig fråga som har haft och säkert får än större betydelse. I den frågan vill jag hänvisa till centerns program och våra motioner här i riksdagen. Andan och innehållet i den omtalade § 32 hör till en förgången tid. Arbetarparten bör spela en mera framträdande roll med reellt inflytande på besluten vid utformningen av företagens verksamhet. Detta gäller inte minst förhållandena på arbetsplatsen. I detta avseende behöver vi en ändrad inställning i hela vårt samhällsliv. Vad gäller den del av samhällslivet som vanligen benämnes näringslivet kan ingen, staten, kommunerna, kooperativa eller privata, förhäva sig och säga att man är utan skuld eller har mindre skuld än andra. Hur man än räknar med proportionalitet procentuellt eller med nominella tal och exempel tror jag vi skall finna att så är förhållandet. Det är inte nödvändigt att nu nämna exempel. Någon skulle då kanske känna sig särskilt utpekad, och det finns ingen anledning till det. Men de exempel man kan ta fram visar, enligt vår mening, att en viss ägarform inom näringslivet eller ett visst samhällssystem inte ger lösningen på företagsdemokratins problem i praktiken. I vårt samhällssystem bör vi ha goda möjligheter att i samverkan finna praktiska lösningar.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

Herr talman! Det är riktigt att de frågor som här tas upp är viktiga och angelägna — jag håller med herr Nilsson i Tvärålund om detta. Men när han säger att de har diskuterats särskilt under det senaste året kan jag inte hålla med honom längre. Det är i och för sig inte några nya och överraskande frågor för alla dem som har arbetat inom industrin en längre tid. När man upplevt de förhållanden som rått där och varit fackligt aktiv ungefär 25 år, kan man inte säga att den situation som uppstått i dag överraskar. Vid förhandlingar och vid företagsnämndssammanträden har under de senaste 25 åren miljöfrågan inom industrin varit aktuell och diskuterats. Man har påpekat för industrins representanter hur farligt för den kommande rekryteringen det är att inte göra något åt arbetsplatsens problem och skapa en bättre miljö. Men tidigare, alltså strax efter andra världskriget och framöver, var det inga problem att skaffa arbetskraft. Då ville företagen hellre investera i maskiner än i människor. Det är utvecklingen själv som gjort att arbetsgivarna på senare tid börjat tänka om.

Men en av förutsättningarna för en riktig prioritering av miljön på arbetsplatserna är naturligtvis att de anställda själva får vara med och utforma arbetsplatsen och dess miljö. Här kommer då frågan om medbestämmanderätten in i bilden. För att frågan skall kunna lösas på ett för de anställda tillfredsställande sätt måste de själva få vara med om att utforma arbetsplatsen. Det hjälper inte ungdomarna med en aldrig så fin utbildning på yrkesområdet, ifall de unga vet att det bara är en ovänlig arbetsplatsmiljö som står till förfogande. Grunden är att vi måste ha miljövänliga arbetsplatser för att de unga också skall gå in för yrkesutbildning när det gäller industrin. Det är också riktigt som herr Nilsson sade att detta problem inte fanns tidigare. När man gått igenom 6-årig folkskola, som många i denna kammare gjort, och sedan direkt ut i näringslivet så vet man att det inte var fråga om miljöproblem på den tiden. Problemet låg på ett helt annat plan, nämligen att man skulle hjälpa till att något så när lindra fattigdomen i hemmet genom att man tog arbete, i de allra flesta fall på den arbetsplats där fadern var anställd. Då behövde ingenting offras på miljövårdens område, och därför har dessa ovänliga arbetsplatser hängt med tills dagens situation uppstått och man på många håll i vårt land har kommit i en prekär situation. Jag är inte särskilt övertygad om att samhället skall hjälpa till att lösa dessa problem. Arbetsgivarna är dock de skyldiga i dessa fall — det kommer vi inte ifrån. De har gång på gång sedan flera år tillbaka påmints om nödvändigheten att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen men har inte visat det intresse som man anser att de borde ha visat. När vi nu kommer in i en situation då det blir besvärligt för dem skall samhället vara med och lösa problemen. Det skulle vara mycket att säga om orsakerna till den nuvarande situationen, men jag skall inför avslutningen i kammaren bara peka på ett par av dem. Miljön på arbetsplatsen spelar en stor roll, och en intressantare och mer lockande arbetsprocess måste skapas inom industrin, Lönen måste bli bättre i förhållande till andra grupper, särskilt för obekväm arbetstid vid kontinuerlig drift. Frågor beträffande arbetsmiljön och de problem som sammanhänger med den är redan föremål för utredningar. Därför har vi från utskottets sida inte ansett det nödvändigt att tillsätta en ny utredning utan uttalar förhoppningen att utredningsarbetet kommer att bedrivas skyndsamt. Får jag till sist peka på en formulering i motionens kläm som jag tycker är litet underlig.

Det kan vi inte göra i en demokrati som vår. Jag förmodar att motionärerna inte vill införa någon sorts arbetstvång — det tror jag inte att de menar. Men jag förstår inte innebörden i den garanti som man vill skapa. Med detta tillstyrker jag också utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Andersson i Billingsfors måste ha missförstått mitt anförande när han uppfattade det så att jag skulle ha sagt att dessa frågor bara har diskuterats i år. Jag skall för säkerhets skull läsa upp vad jag sade i det avseendet: ”Som framgår av redovisningen i föreliggande betänkande har särskilt detta år frågor som berör kroppsarbetarnas villkor konkret tagits upp i olika sammanhang.” Jag kan också erinra om att arbetsmiljöutredningen tillsattes år 1970. Herr Andersson i Billingsfors är osäker på om samhället bör medverka när det gäller att skapa så bra arbetsmiljöer som möjligt. I centerpartiets partiprogram står att samhället skall medverka. Jag vet inte om det därvidlag finns en åsiktsskillnad mellan socialdemokraterna och centern. Jag fick uppfattningen av herr Anderssons anförande att så skulle vara fallet. Jag tror att herr Andersson då är på fel spår. Om vi bara ser på de ärenden som riksdagen skall behandla om en vecka vad gäller sysselsättningsåtgärder, så föreslår regeringen särskilt höga bidrag för just miljövårdsåtgärder ute i kommunerna och i näringslivet. För ett par år sedan fattade ju riksdagen också ett beslut om att ett 25-procentigt bidrag skulle utgå till miljövårdsåtgärder för äldre industrier. Alternativen kan vara att en industri måste läggas ner eller att samhället på något sätt stöder industrin i fråga i miljövårdsåtgärderna. Endera nedläggning och arbetslöshet eller dåliga arbetsförhållanden — i den valsituationen har centern en klar uppfattning: samhället måste medverka. När herr Andersson i Billingsfors och eventuellt socialdemokratiska partiet — tänker över det här litet närmare, kan tveksamheten måhända skingras på den punkten.
Herr talman! Även om centern har den punkten i sitt program att samhället skall hjälpa arbetsgivarna att skapa miljövänliga arbetsplatser är det inte därmed fastslaget att samhället skall göra det. Det är ett program som centern skall arbeta för att försöka få igenom, men därmed är inte sagt att det går. En annan sak är att det kan finnas industrier där samhället av helt andra skäl än miljöskäl måste hjälpa till, men det problemet får man ta upp vid det tillfälle det kommer.
Herr talman! Vad centern vill är att hjälpa till att lösa miljöfrågorna. Det är i första hand arbetstagarna som centern här månar om — när det gäller att åstadkomma goda miljöer.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i meningsutbytet mellan herr Nilsson i Tvärålund och herr Andersson i Billingsfors på den här punkten; jag vill bara helt kort slå fast att i utskottet har vi varit ense om betydelsen av den fråga som motionärerna har tagit upp. Vi har också helt instämt i motionärernas konstaterande att tillverkningsindustrin i de fall som är normala på arbetsmarknaden har ett behov av arbetskraft som är svårt att fylla. Det är ett mycket allvarligt förhållande som kommer att bli ett stort problem under 1970-talet. Då utskottet försöker analysera skälen till att ungdomen gör en värdering av kroppsarbetsyrkena på så sätt att de inte väljer dem, så konstaterar vi att det finns en rad orsaker. Jag har ingen anledning att räkna upp dem här, eftersom både herr Nilsson i Tvärålund och herr Andersson i Billingsfors har varit inne på flera av dem. Utbildningssidan, som naturligtvis har väldigt stor betydelse, har ju tidigare diskuterats här i riksdagen. Det väcktes en folkpartimotion förra året — herr Nyman var huvudmotionär — och vi hade en debatt i riksdagen den 25 november 1970. Jag kan hänvisa till den debatten när det gäller just utbildningssidan. Herr Andersson i Billingsfors tog upp frågan om arbetsmiljön, och jag delar hans uppfattning att den har en mycket stor betydelse. Jag skulle vilja komplettera det herr Andersson sade med att påpeka, att det kan vara intressant att se på vilka resultat man kom fram till i den rad av undersökningar som LO gjorde inför sin kongress i år. Det visade sig där att inte mindre än 82 procent av de tillfrågade när det gällde förhållandet i stort inom LO ansåg att det fanns hälsorisker på grund av en eller flera miljöfaktorer. Buller var t.ex. för många människor en dominerande miljöfaktor som man såg på med ett visst bekymmer. Jag kan nämna att i Träindustriarbetareförbundet inte mindre än 69 procent var oroade för hörselskador. Jag är alldeles övertygad om att en förbättring av arbetsmiljön är en mycket viktig sak när det gäller att få en större rekrytering just till kroppsarbetsyrkena. Därvidlag råder inte heller några delade meningar mellan anställda och företagare, utan det borde vara ett klart gemensamt intresse, Jag vill tillägga att företagsdemokratifrågorna därvid spelar en stor roll, något som vi från utskottets sida också enhälligt har betonat i vår skrivning. Det kan vara intressant att i detta sammanhang ta del av dr Rudolf Meidners anförande vid Verkstadsföreningens jubileumskongress i september i år. Jag vill gärna citera några meningar ur det. Meidner säger: ”Som organisationsmänniska begriper jag mycket väl, att det här handlar ganska mycket om befogenheter, regler, avtalstexter m.m., men vid ett tillfälle som detta kan jag kosta på mig reflexionen, att det i sista hand är frågan om gemensamma intressen.

Dessa kan inte avlägsnas genom några storstilade åtgärder av typen helsocialisering av industrin. De samhällsägda företagen kämpar med samma problem som den privata industrin. Botemedlet är i stället ett mödosamt, vardagsnära, föga glamoröst men i verklig mening radikalt detaljarbete för att i samråd med de människor som berörs närmast och som skall bära upp vår produktion humanisera arbetsmiljön.” Så långt dr Meidner. Jag vill till sist endast säga att skälet till att vi i inrikesutskottet inte helt har tillstyrkt herr Fälldins motion är att det pågår ett ganska omfattande utredningsoch utvecklingsarbete på just detta område. Från utskottets sida har vi, som herr Nilsson i Tvärålund antydde, instämt med motionärerna så till vida att vi anfört: ”Det är angeläget att utredningsarbetet drivs så att åtgärder kan snabbt vidtas för att komma till rätta med problemen. Särskilt gäller detta i frågan om arbetsmiljö och ökat medinflytande.” Herr talman! Jag har självfallet inget annat yrkande än det som gjorts av ett enigt utskott.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om regeringen är beredd att i Förenta nationerna verka för att handelsblockaden mot den illegala Smith-regimen inte upphävs förrän majoritetsstyre utlovats till befolkningen i Rhodesia. Den svenska regeringen uttalade redan den 11 november 1965, den dag Rhodesia ensidigt förklarade sig fritt, att vi ”inom Förenta Nationerna konsekvent hävdat att ett självständigt Rhodesia måste ha en regim som ger rimliga garantier för alla invånares politiska, ekonomiska och sociala rättigheter”. Detta har alltsedan dess varit vår ståndpunkt, och jag upprepade det senast den 25 november med anledning av överenskommelsen mellan den brittiska regeringen och den rhodesiska regimen. Sedan FN på brittisk begäran påbjudit ekonomiska och andra sanktioner mot den olagliga regimen i Salisbury har den svenska regeringen lojalt tillämpat dessa, och all handel med Rhodesia har avbrutits enligt särskild lagstiftning. Vad beträffar sanktionernas fortsättande efter den nu träffade överenskommelsen är det FN:s säkerhetsråd, vari Sverige som bekant ej är medlem, som har att ta ställning därtill. Något förslag att sanktionerna skall hävas har hittills inte framlagts. Sveriges fortsatta agerande i FN i denna sak kommer att präglas av den principinställning, som jag inledningsvis redovisade.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Såvitt jag förstår är vi eniga i bedömningen att den brittisk-rhodesiska uppgörelsen inte innebär något löfte om demokrati och mänskligare förhållanden för den afrikanska majoriteten i Rhodesia. För vad är det man lovat de fem miljoner afrikanerna? Jo, att de av dem som uppfyller samma krav som ställs på vita när det gäller inkomst, förmögenhet och utbildning enligt mycket invecklade regler så småningom skall få rätt att besätta lika många platser i den rhodesiska riksdagen som i dag väljs av 250 000 vita. Det kommer att ta tid innan man når dit, eftersom de flesta afrikaner i dag som ett resultat av den vita minoritetsregimens medvetna politik saknar den utbildning och den ekonomiska ställning som krävs för rösträtt. Vissa bedömare talar om att det tar 30 år, andra räknar med att det kan ta dubbelt så lång tid. Vem som än har rätt på den punkten så ligger det i systemets karaktär att en vit röst även när författningsreformen — om man nu vågar kalla den så — är helt genomförd kommer att vara 20 gånger mera värd än en afrikansk. Dessutom kommer varannan av de platser som afrikanerna får rösta på att tillsättas av ett av regeringen betalt och såvitt man kan förstå också helt kontrollerat hövdingaråd. Nästa steg — sedan paritet mellan antalet svarta och vita parlamentsledamöter uppnåtts — är att tio ledamöter skall väljas på en för europder och afrikaner gemensam vallängd. Detta innebär i praktiken att löftet om majoritetsstyre för afrikaner reducerats till vissa möjligheter att i en oviss framtid få en eller annan rösts övervikt i ett då eventuellt existerande rhodesiskt parlament. Hur groteskt det än kan förefalla oss upplevs denna uppgörelse på rhodesiskt håll som en eftergift för demokratiska strävanden. Man har, om än bara i till ganska litet förpliktande formuleringar, ändå tvingats medge att också den afrikanska majoriteten har rätt till viss politisk självstyrelse, har visst människovärde. Det har tydligen frestat på, men sanktionerna mot Rhodesia som påbjudits av Förenta nationerna har ändå uppenbarligen varit så pass effektiva att den uppoffringen ansetts värd att göra. För oss andra måste slutsatsen av detta bli en ann:'n. Vi måste hålla på att sanktionerna skall fortsätta, och jag utgår, herr talman, ifrån att utrikesministerns svar här i dag innebär att vår FN-delegation har sådana instruktioner som gör det möjligt för den att med all kraft säga nej till alla försök att upphäva sanktionerna innan löfte om majoritetsstyre för befolkningen i Rhodesia har givits.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att nödlidande medlemmar av den s.k. Misiones-kolonin i Argentina, som för närvarande ej får periodiska understöd från Sverige, skall kunna få sådan hjälp. Ambassaden i Buenos Aires och utrikesdepartementet har under flera år följt utvecklingen bland de s.k. Misiones-svenskarna. Periodiska understöd har efter hand som ansökningar härom kommit in tilldelats dem som varit svenska medborgare eller som i samband med sådan ansökan kunnat upptas till svenska medborgare. Utrikesdepartementets understödsnämnd beslutar om sådana understöd. För närvarande uppbär åtta svenskar i Misiones periodiskt understöd. En utredning pågår om understöd till ytterligare ett trettiotal personer som möjligen kan vara svenska medborgare. Det är för tidigt att uttala sig om vad utredningen kommer att leda till.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min enkla fråga, som gäller åtgärder för svenskkolonin i Misiones, dvs. de efterlevande släktingarna till de ca 5 000 svenskar som emigrerade dit för mellan 60 och 80 år sedan. En social katastrof hotar denna grupp, som är stolt över sitt svenska ursprung och med pietet vårdar sitt svenska kulturarv. Det är inte första gången som denna fråga diskuteras i riksdagen. År 1964 ställdes en enkel fråga i denna angelägenhet av herr Gustafsson i Borås, och då förklarade herr Palme från regeringsbänken att han var övertygad om att initiativ som kunde bli aktuella skulle tas. Då fick två personer understöd. I dag säger utrikesministern att antalet stigit till åtta. Samtidigt vet jag att en redogörelse översänts till UD, som visar att 49 personer är i behov av understöd. Det är alltså inte bara fråga om de nu aktuella 30 personerna utan också om en rad övriga svenskättlingar som icke är svenska medborgare. Utrikesministern säger att utredning pågår om dessa 30 personer. Jag hoppas att den utredningen kan genomföras snabbt och att jag kan få utrikesministerns löfte att så sker. Också för de icke svenska medborgare som i dag av formella skäl icke kan få understöd måste givetvis en snar lösning åstadkommas. En sådan här formalitet kan inte få stå hindrande i vägen. Det är fråga om en enstaka grupp, en engångsföreteelse som icke behöver få prejudicerande verkan. Jag hoppas att utrikesministern och UD kommer att prioritera även den frågan högt, så att inte de nödlidande människorna i Misiones får fortsätta länge utan svenskt understöd. Herr talman! De insatser som hittills förekommit har gjorts främst på frivillig grund, och man kan tacka svenska kyrkan för dessa sociala insatser. Jag tycker att det nu är tid att svenska staten gör litet större insatser och hoppas att utrikesministern delar min uppfattning på denna punkt. Det kan vara fråga om ytterligare understöd av hittillsvarande typ men det kan också vara åldringsstöd, t.ex. i form av en engångsinsats för ett ålderdomshem.
Herr talman! Herr Wirmark har med denna fråga fäst uppmärksamheten på de tragiska förhållanden som den här gruppen människor — inte alla, men många av dem — lever under. Jag skall svara kort och konkret på herr Wirmarks frågor. Den första gäller ett löfte om snabba åtgärder för den grupp som nu prövas, alltså sådana som är eller som kan bli svenska medborgare. Jag vill säga att det arbetet från svensk sida bedrivs här i Stockholm med all den snabbhet som är möjlig. Att det sedan trots ambitionerna i Stockholm dröjer beror på att undersökningen måste baseras på material från Misiones, och det tar ibland lång tid att få in det materialet. Sedan tog herr Wirmark upp en annan och större fråga, nämligen om vi skulle utsträcka stödet också till svenskättlingar som icke är svenska medborgare. Där är jag — vilket herr Wirmark säkert förstår — dess värre förhindrad att avge några positiva löften för framtiden. Det skulle ofrånkomligen ha en enorm prejudicerande betydelse, om personer som är svenskättlingar men som i dagsläget är medborgare i främmande land skulle kunna göra anspråk på stöd från Sverige. Det behövs inte mycken eftertanke för att förstå att man med hänsyn till prejudikatsverkan måste behandla frågan med utomordentlig varsamhet.

Herr talman! Även om utrikesministern vill behandla den sista frågan med stor varsamhet hoppas jag att hans svar ändå innesluter att han kommer att ägna den intresse och verkligen undersöka, om man inte här kan nå fram till en lösning. Det rör sig dock om en unik grupp människor, en koloni som utvandrade för femtio sextio år sedan. Många av dem hade inte reda på formalia, en del förlorade sitt svenska medborgarskap och en del fick inte ens argentinskt medborgarskap. Deras situation är alltså mycket löslig. Man kan väl inte komma ifrån att Sverige har ett stort ansvar för den gruppen. Jag vill också peka speciellt på behovet av sociala stödåtgärder bland åldringarna. Det är allmänt omvittnat — bl.a. i den bok som Jan Bonnevier har skrivit — att de lever på en mycket låg standard, ofta i hyddor. De är sjuka och mentalt svårt handikappade. De har behov av omedelbar vård och en permanent tillsyn, också av sjukvårdsutbildad personal. Jag hoppas att svenska staten här positivt skall kunna överväga att träda in och göra insatser för denna grupp, utöver dem som hittills enbart har fått ske på frivillig väg.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag avser att i syfte att öka sysselsättningen vidta särskilda åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet på mindre orter med låg sysselsättningsgrad inom byggbranschen. Regeringen har under året utvidgat bostadsbyggandet med 7 500 lägenheter utöver de ursprungliga ramarna. Det privatfinansierade småhusbyggandet har släppts helt fritt för sista kvartalet. Genom dessa åtgärder har bostadsbyggandet kunnat ökas även i mindre orter, där behov funnits av ytterligare bostäder. Från och med årsskiftet kan nästa års ramar utnyttjas. Dessa ramar kan för övrigt utnyttjas redan nu för att tillgodose snabbt uppkommande bostadsbyggnadsbehov som inte har beaktats vid tidigare ramtilldelning. Några särskilda ytterligare åtgärder är inte aktuella för närvarande.

Herr talman! Jag vill framföra mitt tack till inrikesministern för svaret. Det visar att en hel del är gjort, men det är säkert möjligt att göra mera. Vi är överens om att vi befinner oss i ett mycket besvärligt sysselsättningsläge för närvarande. Det gäller att tillskapa arbetstillfällen i all den utsträckning det är möjligt men att därvid också se till att den sysselsättning som kommer till stånd är meningsfull och leder till bestående positiva resultat. Vi har avdelat stora belopp till sysselsättningsfrämjande åtgärder via arbetsmarknadsstyrelsen. Det ligger vikt uppå att dessa medel används så effektivt som möjligt, och det är i syfte att om möjligt påverka det skeendet som jag vill framföra några synpunkter. Det finns på många mindre orter ett uppdämt behov av bostäder som inte kunnat komma till utförande på grund av dels brist på byggnadskvot, dels för höga byggnadskostnader. Det är i många fall fråga om färdiga projekt som blivit vilande genom att länsbostadsnämnden vägrat bevilja nödiga lån på grund av alltför höga byggnadskostnader. I de allra flesta fall har det alltså varit fråga om överkostnader i förhållande till pantvärdet. Jag tänker på orter som fått så liten kvottilldelning att byggnadsobjekten blir för små för att kunna genomföras inom ramen för de kostnader som länsbostadsnämnden godkänner. Om AMS-pengar under nuvarande extraordinära förhållanden kunde tillföras dessa objekt, förslagsvis med upp till 20 procent av pantvärdet, skulle en del av objekten kunna genomföras utan att alltför höga hyror skulle behöva ifrågakomma. Det bör uppmärksammas att detta ofta gäller orter som är utomordentligt beroende av tillskott på bostäder för att kunna leva vidare och utvecklas. En satsning av detta slag skulle betyda en värdefull stimulans för orterna i fråga. Den skulle snabbt öka sysselsättningsmöjligheterna inom byggnadsbranschen, då projekten ligger färdiga, men också betyda en hel del för näringslivet i övrigt.
Herr talman! När det gäller beredskapsarbeten har vi hittills inte använt medel till dem för att bygga bostadshus. Vi har beslutat en särskild ordning för stöd åt bostadsbyggandet, vilket herr Westberg säkert vet, och det är även noga preciserat hur långt staten där går i fråga om medverkan med lån upp till en betydande del av anskaffningskostnaden. Men det finns självfallet inga möjligheter för mig att mot de författningar som föreligger och de beslut som riksdagen fattat om bostadsfinansieringen medverka till att bostäder skulle byggas med ett så att säga godtyckligt inslag av subventioner. Herr Westberg nämnde 20 procent och frågade om jag tyckte att detta var lämpligt. Den frågan borde ha varit föremål för en motion i samband med de åtgärder som nu vidtas för att stimulera sysselsättningen. Jag vet inte om det föreligger någon sådan motion. Då kommer den i så fall att behandlas i vanlig ordning, och vi får anledning ta ställning till den. Om jag får hålla mig till Gävleborgs län och situationen där som jag antar att herr Westberg är intresserad av eftersom han tidigare frågat mig om förhållandena i länet, vill jag nämna att jag fått uppgifter från länsbostadsnämnden som ger vid handen att igångsättningstillstånd beträffande samtliga inneliggande ansökningar rörande småhus som skall finansieras med statliga lån blivit beviljade. När det gäller småhusbyggandet, som väl är den dominerande formen för byggande i de mindre orterna, finns det alltså ingen som inte har blivit tillgodosedd. Jag kan nämna att det efter rekommendation av länsarbetsnämnden också i dagarna har givits igångsättningstillstånd för flerfamiljshus i Gävle för 3 miljoner kronor. Ansökningar om igångsättningstillstånd finns även för gruppbyggda småhus, men de byggarna vill inte starta förrän in på 1972. Med detta har jag således givit svaret att jag självfallet inte kan ställa i utsikt några extraordinära åtgärder utöver vad som är möjligt att vidta.

Herr talman! Först kan jag konstatera att någon motion inte föreligger. Men jag tror i alla fall att det skulle kunna vara skäl att överväga de åtgärder som jag har nämnt i min fråga. Det är ju ett faktum att vi har en hel rad projekt liggande — jag känner till det från mitt eget län. Mindre hyresfastigheter finns färdigprojekterade, och man är beredd att sätta i gång omedelbart om man bara får lån. Sådana har vägrats på grund av att byggkostnaderna ansetts för höga — det skulle bli alltför höga hyror. Jag kan förstå att myndigheterna har hesiterat. Men kunde man i ett så här extraordinärt läge och tillfälligt anslå beredskapsmedel, tror jag att det skulle vara utomordentligt värdefullt både från sysselsättningssynpunkt och för att stimulera dessa orter till fortsatt god utveckling. Nu hämmas denna; byggena sker i de större orterna, där man har större byggnadsprojekt som kan rymmas inom ramarna, och så blir det ökad inflyttning till större orter och de mindre uttunnas. Man skulle alltså vinna en hel rad fördelar genom att hjälpa till. Under de speciella förhållanden som nu föreligger skulle det vara motiverat. Småhusbyggandet i all ära men det är inte det frågan gäller. På de mindre orterna har det enligt svaret också gällt privatfinansierat bostadsbyggande, och det kommer givetvis i ett helt annat läge.
Herr talman! Det är i och för sig ganska meningslöst att ta upp en diskussion om huruvida det stöd vi ger åt bostadsbyggandet är tillräckligt. Jag har bara konstaterat att om herr Westberg i Ljusdal vill åstadkomma någonting är det helt enkelt nödvändigt att han motionerar. Herr Westberg vet att jag inte, oavsett vilka mina intressen skulle vara, kan praktisera speciella hjälpformer för bostadsbyggandet. Det är helt orimligt. Om herr Westberg vill åstadkomma något är som sagt det riktiga att han väcker en motion för att få frågan prövad av riksdagen.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat mig om jag vill medverka till att statsbidraget till lönekostnaderna för rektorer och lärare vid särskolor höjs till 100 procent liksom är fallet med statsbidraget till lönekostnader inom skolväsendet i övrigt. En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att se över reglerna om statsbidrag till särskolverksamheten. I gruppen ingår bl.a. företrädare för Svenska landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Ett av arbetsgruppen framlagt förslag är för närvarande under beredning i socialdepartementet.

Herr talman! Det var ett positivt svar jag fick av socialministern — och för det tackar jag — så till vida att frågan redan blivit utredd och är under övervägande. Att jag har tagit upp den här saken beror inte så mycket på de ca 4 miljoner som saknas, eftersom endast 95 procent utgår i statsbidrag till rektorsoch lärarlöner vid särskolor även om jag anser att statsbidraget rimligtvis borde vara lika med det övriga skolväsendets. De 4 miljonerna kommer säkert representanterna för Landstingsförbundet och Kommunförbundet att bevaka. Jag kan i detta sammanhang också konstatera att landstingens ekonomi över landet i dess helhet varken står eller faller med den summan; där rör det sig om helt andra frågeställningar. Min fråga hänger snarare ihop med att jag tycker att det principiellt är oriktigt att undervisning i särskolor skall ha en annan ställning än undervisning i det allmänna skolväsendet. Lärare och elever skall behandlas lika i båda fallen. Eftersom det knappast kan bli tal om att i dagens läge sänka statsbidraget till det allmänna skolväsendet, förutsätter jag att resultatet kommer att bli en höjning från 95 till 100 procent för särskolelärarna, För det tackar jag redan nu.

Herr talman!

I vad mån denna möjlighet skall vidgas får prövas utifrån de blivande erfarenheterna av riksdagens beslut. I samband därmed blir det naturligt att också pröva om motsvarande möjlighet bör gälla även för folkhögskollärare.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på frågan. I en enkel fråga har jag pekat på en enkel möjlighet att fylla det behov av komplettering och stöd olika vuxenutbildningsformer emellan som onekligen finns. Jag erinrar om det uttalande som utbildningsutskottet i sitt betänkande nr 13 i år gjorde om nödvändigheten av att olika vuxenutbildningsformer stöder och kompletterar varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Det har gjorts många uttalanden om svårigheter förenade med vuxenutbildningens pedagogiska sida. Jag skall inte citera några sådana; jag vill bara påminna om att folkhögskolan sedan länge har haft möjlighet att verka tillsammans med de fria och frivilliga studieorganisationerna och att denna verksamhet har gett gott utbyte. När det gäller samverkan med den kommunala vuxenutbildningen, erinrar jag om de s.k. ”avrostningskurserna”, som har anordnats och kan anordnas inom folkhögskolans ämnesplan för människor, som inför ett mera kursplanebetonat studium behövt friare former för tillvänjning vid skolbänken efter många års yrkesarbete. I dag är det så att om lärare vid folkhögskolor vill delta i verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen, måste det ske i form av timläraranställning, som ”extraknäck”. Jag har svårt att förstå, att en ”extraknäckande” lärare efter fullgjord egen tjänst skall kunna uppnå den effektivitet som deltagarna i vuxenundervisningen önskar och är betjänta av — även om det skulle råka vara folkhögskolelärare.

Jag vet att det finns intresse från lärarnas sida, och jag hoppas att den viktiga tesen om komplettering och samverkan mellan olika former av vuxenutbildning, som vi väl är ense om, kan ta sig uttryck på det sättet att lärare vid folkhögskolor får möjlighet att i någon mån medverka i den kommunala vuxenutbildningen. Jag är övertygad om att detta också kommer att bidra till en smidig anpassning av folkhögskolan i ett föränderligt samhälle, lika väl som det kan ge erfarenheter inom den kommunala vuxenutbildningen.
Herr talman! Till synes enkla möjligheter kan ibland, herr Karlsson i Mariefred, vid närmare påseende vara något mer komplicerade än vad de kan verka. Denna enkla fråga är, det vet herr Karlsson lika väl som jag, inte alls en självklarhet för folkhögskolans folk. Jag känner till att det finns de som i likhet med herr Karlsson anser att detta är en lämplig lösning, men herr Karlsson torde också — som verksam inom området — veta att det finns de som hyser principiella betänkligheter mot att gå in i den här verksamheten. Men jag säger i mitt svar, och det står jag fast vid i dag: låt oss se denna fråga i det större sammanhang vi kan se den i när vi fått erfarenheter av den möjlighet som fr.om. i år ges ungdomsskolans lärare inom stödområdet att göra en del av sin undervisning i den kommunala vuxenutbildningen. När skolöverstyrelsen på basis av de erfarenheterna lägger fram synpunkter är jag beredd att förutsättningslöst pröva frågan. Skolöverstyrelsen har inte hittills ansett det vara förenligt med sina eller folkhögskolevärldens intressen, herr Karlsson, att lägga fram ett sådant förslag som Ni pläderar för.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns olika uppfattningar i den här frågan, men den övervägande majoriteten inom folkhögskolans värld är — såsom jag har uppfattat det — positivt inställd till en medverkan i detta avseende. Det varierar från skola till skola i fråga om den medverkan som sker inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, men på en rad skolor är denna verksamhet omfattande. Jag ber att få understryka att en sådan möjlighet som jag pläderar för har betydelse inte bara för den vuxenutbildning som ligger utanför skolan — med hänsyn till de erfarenheter och den pedagogiska utbildning som folkhögskolans lärare har. Den har också stor betydelse för folkhögskolan som sådan, när det gäller att öppna vägen för en friare blick ut mot samhället och för en smidigare anpassning till en föränderlig värld. Jag ser med tillförsikt an de ytterligare överväganden som kan bli föranledda av statsrådets svar.

Herr talman! Fru Nilsson i Sunne har frågat mig om jag anser det möjligt att vid lönsamhetsberäkningen beträffande Frykdalsbanan pröva den utredning som nyligen publicerades i Teknisk Tidskrift. Enligt gällande riktlinjer skall SJ efter hand företa lönsamhetsundersökningar av olönsamma järnvägslinjer. SJ:s regionala organ arbetar härvid efter en angelägenhetsgraderad plan på lång sikt i enlighet med direktiv från SJ:s centralförvaltning. Jag har inhämtat att en sådan undersökning av linjen Kil-Torsby pågår vid SJ:s sjunde driftdistrikt. Det står givetvis SJ fritt att under undersökningsarbetets gång utnyttja alla de informationskällor, som kan anses belysa frågan. Det ankommer på SJ att självständigt besluta om tillvägagångssättet vid dessa undersökningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till min fråga är den utredning som publicerats i en artikel i Teknisk Tidskrift angående lönsamheten på Fryksdalsbanan och som gjorts av två av SJ:s egna experter. Enligt utredningen skulle den nu redovisade förlusten på bandelen genom en teknisk upprustning kunna bytas till vinst. Artikeln har väckt ett mycket stort uppseende i såväl press som radio och TV, och i den bygd som jag representerar har de här uppgifterna förklarligt nog mottagits med det allra största intresse, liksom de kanske också väckt förväntan och optimism. Resultatförbättringen skulle framför för allt åstadkommas genom att byta ut de nuvarande motorvagnarna mot nya och moderna, vilket bl.a. skulle minska underhållskostnaden från nuvarande 71 öre per km till 30 öre per km. Rationaliseringar och automatiseringar är andra vägar som artikelförfattaren visar för att få ned kostnaderna, och Fryksdalsbanans ekonomi skulle med de här åtgärderna förbättras med 600 000 kronor. Därmed skulle den nuvarande förlusten vändas till en vinst på 267 000 kronor. De i utredningen gjorda kalkylerna godtas inte — enligt vad jag erfarit — av SJ, som avfärdar dem som helt orealistiska. Bl. a. anses priset för nya motorvagnar alldeles för lågt tilltaget. Artikelförfattaren har angivit 350 000-400 000 kronor per styck under det att man från SJ:s sida har angivit summan till 1,2—1,5 miljoner kronor. Vid kontakt med artikelförfattaren har denne ånyo granskat och kollat upp sina uppgifter, varvid han vidhåller dem som realistiska — under förutsättning att vagnarna byggs i en hyggligt stor serie. Utgångspunkten för artikelförfattarens kalkyler har ju varit att hela gamla motorvagnsbeståndet byts ut och ersätts med nya och moderna och därmed på sikt billigare vagnar. Han tycker å sin sida att SJ:s uppgift på 1,2—1,5 miljoner kronor verkar orealistisk. En landsvägsbuss kostar i dag 150 000 kronor och varför skall då en buss som går på räls behöva kosta tio gånger så mycket? Artikelförfattaren anklagar också i en ledare i samma tidskrift SJ för att använda sina nedläggningskalkyler och utredningar som medel för att genomföra en av SJ uppsatt målsättning, nämligen att få bort persontrafiken på mindre järnvägar. Detta är ju en synnerligen grav anklagelse, framför allt mot den bakgrunden att han har haft två av SJ:s egna experter vid sin sida. Det bevisar ju att det inom SJ finns delade meningar om den förda SJ-politiken och att det tydligen finns alternativa lösningar. Här står experter mot experter, vilket jag betecknar som allvarligt. Min följdfråga till kommunikationsministern blir om det finns förutsättningar för att låta en opartisk expertgrupp gå in och granska såväl den här åberopade utredningen som de kalkyler och utredningar som §J för närvarande använder sig av vid nedläggningar av järnvägar.

Herr talman! Det är inte möjligt för mig — och det hoppas jag att fru Nilsson i Sunne förstår — att inom ramen för en replik under en frågestund gå in på någon diskussion om detaljer i den här åberopade tidskriftsartikeln. Jag vill bara säga ett par ord om den. De problemställningar som redovisats och de rationaliseringsåtgärder som föreslås i den artikel som fru Nilsson i Sunne hänvisar till är väl kända för alla som sysslar med planering av järnvägsdrift och därför för SJ-ledningen i synnerhet. SJ prövar fortlöpande olika rationaliseringsåtgärder, vilket bl.a. lett till att man under senare år i allt högre grad mekaniserat exempelvis banunderhållet och infört olika former av automatisk tågdrift. Sverige har genom SJ:s insatser på det här området i flera avseenden blivit något av ett föregångsland. Detta var bara något om formerna för hur man skall bedriva denna verksamhet. Men sedan tillbaka till mitt svar. En ny lönsamhetsundersökning av trafiken på Fryksdalsbanan har, som jag sade i mitt svar, påbörjåts och beräknas vara klar i mitten av 1972. Resultatet av driftdistriktets undersökning kommer att redovisas till SJ:s centralförvaltning, där ärendet bereds vidare, om man finner anledning till det. Någon framställning till regeringen om driftförändring vid Fryksdalsbanan föreligger alltså inte för närvarande och är inte heller av allt att döma att vänta inom den närmaste tiden. Men om en sådan framställning blir aktuell i framtiden kommer den att inom departementet behandlas på sedvanligt grundligt sätt. Det betyder bl.a. att kompletterande utredningar och undersökningar kommer att göras eller initieras av kommunikationsdepartementet. Och vid regeringens bedömningar av eventuellt inkommande ärenden om järnvägsnedläggningar får vi, som jag tidigare vid flera tillfällen har haft anledning framhålla här i kammaren, ta viss hänsyn också till den igångsatta regionala trafikplaneringen och till de möjliga återverkningar som den kan få på olika bandelar. Sedan ställde fru Nilsson en direkt fråga huruvida man här kunde ha anledning att i detta fall tillsätta en opartisk grupp med uppgift att studera just den problematik som här föreligger. Jag vill då gärna ta detta tillfälle i akt att konstatera, att med den erfarenhet som SJ:s egen personal har och med de möjligheter man där har att gå ut och söka diskutera med utanför verket stående experter på rationaliseringsområdet, enkannerligen järnvägsrationaliseringar, anser jag det icke vara nödvändigt med en sådan kompletterande opartisk utredning.
Herr talman! Det är väl närmast förutsättningarna för dessa utredningar som har varit anledningen till att denna tidningsartikel har tillkommit, och det föreligger ju de facto inom SJ delade meningar om hur lönsamhetsberäkningar skall göras. Låt mig förtydliga artikelförfattarens argument när det gäller anklagel sen att SJ använder nedläggningskalkyler för att uppfylla målsättningen att få bort persontrafiken på de mindre järnvägarna. Argumenten bygger på ett citat ur en driftorder som chefen för driftavdelningen vid SJ:s centralförvaltning gav ut 1969 och som står under rubriken Målsättning.

Nedläggningen är en målsättning i sig själv, menar artikelförfattaren, som anför att SJ använder sina nedläggningskalkyler och utredningar som medel för att genomföra sin målsättning. Han skriver i det sammanhanget följande: ”Med en smula letande i kalkylerna kan man finna direkta fel, grova antaganden och sifferuppgifter som används långt utöver vad noggrannheten i beräkningarna bakom uppgifterna tillåter.” SJ:s nedläggningskalkyler är tydligen gjorda på sådant sätt att det är mycket svårt att kontrollera riktigheten. En mera öppen redovisning torde vara angelägen för att därmed avfärda misstankar om att mer eller mindre godtyckliga kalkyler och redovisningar används som motiveringar för nedläggning. Det är ett krav som kan ställas av alla som är berörda av en nedläggningshotad bandel.